Herr talman! Alf Wennerfors har frågat socialministern om regeringen under våreller höstsessionen tänker förelägga riksdagen förslag om att förstatliga all tillverkning av starköl. Arbetet inom regeringen är så fördelat, att det är jag som skall svara på frågan. Svaret är nej.
Är systembolagschefen Gabriel Romanus propåer enligt socialministerns uppfattning så seriösa att regeringen under våreller höstsessionen tänker förelägga riksdagen förslag om att förstatliga all tillverkning av starköl?

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att vidta förändringar så att sambandet mellan inkomstskatt och socialbidrag minskar. Antalet socialbidragstagare har ökat kraftigt under 1980-talet. Även om endast 5 26 av bidragstagarna fått ekonomiskt stöd varje månad ger denna utveckling anledning till oro. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som fått till uppgift att analysera orsakerna till socialbidragens utveckling. Något kan dock sägas redan nu även utan tillgång till denna arbetsgrupps analyser och slutsatser. Arbetslöshetens utveckling kan vara en viktig orsak. Arbetslöshetens nivå och genomsnittliga längd ökade under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Arbetssökande som arbetar deltid men önskar högre veckoarbetstid har också ökat under denna tid. Särskilt har den långa arbetslösheten betydelse för socialbidragsutvecklingen. Den nedgång av arbetslösheten som skett under de senaste åren kan dock så småningom skapa förutsättningar för en minskning av antalet socialhjälpstagare. Ungdomsarbetslösheten intar en särställning. Många arbetslösa ungdomar har inte rätt till ersättning från arbetslöshetskassan och får därför kontant arbetsmarknadsstöd. Detta stöd behöver i många fall kompletteras med socialbidrag. Några har inte ens kvalificerat sig för KAS och är därför hänvisade till socialbidrag. En genomsnittlig industriarbetare har förlorat köpkraft som motsvarar ungefär en månadslön under perioden 1976—1982. Sannolikt har även detta varit en bidragande orsak till att antalet socialbidragssökande har ökat. Det finns inte något tillförlitligt material som styrker påståendet att det är den statliga inkomstskatten som har orsakat ökningen av antalet socialbidragstagare. Det ter sig föga sannolikt att sänkt inkomstskatt skulle vara någon generell lösning på problemet med det stora antalet socialbidragstagare.

Herr talman! Jag tackar för svaret. 1933 behövde 8 96 av Malmös invånare söka fattigvård för att klara sig. 1985, efter en valrörelse där speciellt finansministern försökte inbilla oss att Sverige var på rätt väg, behövde 13 960 eller 29 000 av Malmös invånare söka socialbidrag. Vi vet om att det totalt för landet rör sig om drygt 0,5 miljoner människor. Då skall statsrådet ändå vara tacksam för att många människor fortfarande har den uppfattningen att det är något genant att söka socialbidrag. Hade alla de som egentligen har behov av och har rätt till att söka socialbidrag också gjort det, hade antalet varit betydligt större. Jag är förvånad över att finansministern litet nonchalant hoppar över detta att skattens storlek skulle ha någon betydelse för antalet socialbidragstagare. Det är trots allt så, herr finansminister, att skatten för de flesta människor — även för dem med små inkomster — är den största enskilda posten i budgeten. Rent logiskt verkar det så att om man sänker skatten även för dessa grupper, så bör köerna till socialbyråerna minska. Sedan kan jag överse med att finansministern bara pratar om åren 1976—1982 och inte nämner någonting om de senaste tre åren. Den biten köper jag. Till sist vill jag ställa en fråga. I valrörelsen 1985 påstods det att vi var på rätt väg, trots att 0,5 miljoner människor i vårt land i dag är i behov av socialbidrag. Hur skall det då inte bli den dagen vi verkligen har kommit in på den rätta vägen och nått fram till slutmålet? Kommer då hela svenska folket att vara beroende av socialbidrag?
Herr talman! Jag antar att denna sista konstighet är en s.k. retorisk fråga. Det har ju ändå förekommit forskning på detta område och denna visar väldigt entydigt att det endast är en mycket liten andel av socialhjälpstagarna som har någon inkomst över huvud taget. Jag ber att få återge något ur socialhögskolans forskningsrapport Socialtjänstprojektet. Man har där gått igenom ett material med uppgifter om människor som måste ta emot socialbidrag. Jag återger vad som står i slutet av rapporten: Resultaten av den här undersökningen visar på orimligheten i sådana påståenden, nämligen att skatten skulle ha spelat någon roll. Endast en mycket liten del av socialbidragstagarna befinner sig i en situation där skatten kan ha betydelse. Majoriteten befinner sig utanför arbetslivet på grund av arbetslöshet, långa sjukskrivningar eller pensionering. Sten Andersson i Malmö är inne på en helt felaktig väg om han tror att vi löser några av de här människornas problem genom att åstadkomma skattesänkningar över huvud taget — i synnerhet gäller det moderaternas förslag till skattesänkningar.
Herr talman! Finansministern säger att jag är inne på en helt felaktig väg. Låt mig då säga att jag i så fall har sällskap av ganska så många. Dagligen får vi ju bevis på att många människor i dag tvingas söka socialbidrag, trots att de har jobb. Såvitt mig är bekant tas även skatt ut på ersättning från A-kassa. Om jag har fel, skall jag här i talarstolen be om ursäkt för detta mitt påstående.
Herr talman! 16 96 av dem som tog emot socialbidrag enligt nämnda undersökning hade heltidsarbete. Bara en fjärdedel hade ett arbete över huvud taget. Det är riktigt att även de arbetslösa betalar skatt på arbetslöshetsersättningen. Men den ersättningen är så låg att någon statlig skatt över huvud taget icke uttas.
Herr talman! Jag talade om skatter. Jag förutsatte att statsrådet skulle förstå att jag då avsåg skatterna totalt sett, alltså både den statliga och den kommunala skatten. Finansministern nämner siffran 16 26. Men 16 26 av 0,5 miljoner människor är ju detsamma som 80 000. Om vi sedan också tar fasta på hur många de är som egentligen skulle behöva söka socialbidrag men som inte vill det, därför att de anser det vara genant att göra det eftersom de har ett jobb och betalar sin skatt, blir antalet betydligt större. Jag måste nog säga att det bland de medborgare i Sverige som sliter och kämpar varje dag säkert finns mer än en som är mycket missnöjd med det svar som här har presterats.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat kommunikationsministern om han kommer att föreslå åtgärder, så att de boende själva får möjligheter att avgöra anslutning till kabel-TV-nät m.m. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Lagen om lokala kabelsändningar, som trädde i kraft den 1 januari i år, innebär bl.a. att det fordras tillstånd av kabelnämnden för att bedriva vissa slag av sändningar i lokala kabelnät. Den som ansöker om tillstånd för satellitsändningar eller upplåtelse av kanaler åt andra för egensändningar skall i god tid ha berett dem som berörs av sändningarna tillfälle att framföra sina synpunkter på den avsedda verksamheten. Innan sådant tillstånd ges skall vidare kommunen ha beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen. I lagen sägs också att det lokala kabelsändarföretagets egensändningar skall föras fram i kabelnätet och att Sveriges Radiokoncernens sändningar skall kunna tas emot av de boende. Kabellagen innehåller alltså bestämmelser om rätten att sända i kabelnät. Den gäller däremot inte rätten att ansluta fastigheter eller bostäder till sådana nät. För detta gäller vanliga regler på bostadsmarknaden. För hyresfastigheter innebär dessa i korthet att de boende genom sina organisationer har inflytande över ändringar i fastigheterna. De innehåller också skydd mot att den enskilde drabbas av oskäliga kostnadsökningar. Däremot ger reglerna inte enskilda boende möjlighet att förhindra ändringar i fastigheterna. När det gäller kostnader för kabel-TV bör man skilja mellan å ena sidan kostnader för tekniska installationer och anslutning av fastigheter och bostäder till kabelnät och å andra sidan kostnader för program, t.ex. avgiftsbelagda satellitkanaler. Det torde inte vara möjligt att ålägga någon att betala programkostnader vid en kollektiv anslutning av t.ex. lägenheterna i en hyresfastighet. Man får därför räkna med att anslutning till avgiftsbelagda kanaler kommer att marknadsföras direkt till enskilda hushåll. I fråga om tekniska kostnader bör en kabel-TV-anläggning kunna bedömas som andra gemensamma anläggningar, t.ex. en vanlig centralantennanläggning, tvättstuga, lekplats m.m. Om en förhandlingsordning finns skall hyresvärden förhandla med hyresgästföreningen om eventuell hyreshöjning med anledning av installation av kabel-TV. I sista hand kan hyresnämnden få avgöra frågan. I bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar är det medlemmarna som fattar beslut om anslutning till kabel-TV. Om en enskild medlem anser att ett sådant beslut strider mot gällande lagstiftning eller föreningens stadgar kan han klandra beslutet hos domstol. Kabel-TV är en ny företeelse, och erfarenheterna är därför begränsade. Bl. a. finns det ännu så länge få vägledande rättsfall. Jag kommer givetvis att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse.

Herr talman! Det är självfallet angeläget att vi följer den här frågan och ser vilka resultaten blir i olika typer av fastigheter. För hyresgästen är det generellt en fråga om under vilka villkor han hyr lägenheten, och där kan ingå olika nyttigheter. Det gäller en uppgörelse mellan hyresvärd och hyresgäst och i bostadsrättsföreningen mellan medlemmarna. Det är inte särskilt enkelt eller ens önskvärt att lösa denna fråga med generell lagstiftning som rör vissa media. I och för sig delar jag uppfattningen att det man inte utnyttjar skall man slippa betala för. Hur ofta har jag inte funderat över detta när jag som nykterist reser med flygplan och konstaterar hur mycket sprit jag har betalat för men aldrig nyttjat.

Herr talman! Stadsrådet Lindqvist talade om rättvisa och solidaritet, om att frigöra människors resurser, om att slå vakt om människors lika värde. Ja visst, men eftersom människor är olika finns det inga patentlösningar som passar alla människor. Kommunal barnomsorg, för att återgå till det, kan passa en familj som hand i handske men för en annan upplevas som djupaste ofrihet. Trots detta stöder socialdemokraterna ensidigt detta enda alternativ — trots att det också slår fördelningspolitiskt orättvist. Detta är som vi ser det inte rättvisa och solidaritet. Just för att frigöra människors resurser, just för att slå vakt om människors lika värde är det så viktigt med alternativ, med valfrihet, med möjlighet för människorna att kunna välja. Vi menar att det allmänna kan göra oerhört mycket för att underlätta situationen och vidga valfriheten också för människor med vanliga inkomster, inte minst inom så väsentliga områden som vård, barnomsorg, boende och utbildning. Men det kan aldrig ske genom att man ensidigt gynnar vissa alternativ medan andra missgynnas. I går hävdade statsministern att det gällde att arbeta för att minska klyftorna, att återvinna rättvisa, att skapa ett rättvist Sverige. Gäller den ambitionen också då det är fråga om att minska klyftorna på barnomsorgsstödets område? I så fall borde vi ha en chans att vara överens om tagen på åtminstone det området i de förhandlingar om familjepolitiken som statsrådet har kallat till. Valet var ett nederlag för de nyliberala idéerna, sade statsrådet vidare. Månntro det! Vad är nyliberalism? Vilka idéer avses? Är det vår strävan att göra det möjligt för människor att kunna leva på sin lön? Är det vår strävan att göra det möjligt för människor att välja? Är det vår strävan att göra det möjligt för människor att slippa ut ur fattigdomsfällan som avses? Då vågar jag påstå att de nyliberala idéerna lever och frodas mer än någonsin! Jag ställde ett antal frågor till statsrådet. En del av dem ville statsrådet vänta med för att i stället diskutera dem i samband med de familjepolitiska överläggningarna. Men jag frågade bl.a. om statsrådet var beredd att medverka till en utredning och en sammanställning av infektionsriskerna för de små barnen vid daghemmen. Jag är tacksam för att statsrådet var beredd att ta upp den frågan och också överväga de ytterligare åtgärder som kan erfordras. När det gäller bostadsbidragen ville statsrådet arbeta oss bort från den fällan. Men då borde man väl ändå börja med att inte ytterligare bygga ut det stödet. Det gäller ju i stället att så långt möjligt ersätta de behovsprövade bostadsbidragen med andra åtgärder. Där är vi beredda att ställa upp.

Herr talman! I princip vill vi komma bort från inkomstdifferentierade förmåner och taxor, sade Bengt Lindqvist. Mycket bra! Men om ni vill detta i princip, varför för ni då en helt annan politik i praktiken? Varför föreslår ni, som Ingegerd Troedsson just sade, att bostadsbidragen skall räknas upp både 1986 och 1987? Varför säger Kjell-Olof Feldt att bostadsbidragen för ensamstående skall återinföras och ökas? Varför kommer bostadskommittén, med socialdemokratisk majoritet, nu och föreslår ytterligare höjning av bostadsbidragen? Då kommer vi ju längre in i det system som ni i princip är emot. Hur vore det om principer och praktik skulle följas åt? Jag tycker att LO-utredningen med Stig Malm, Sigvard Marjasin och många andra har visat vägen. Man har intagit precis samma hållning som folkpartiet till bostadsbidragen och till enhetstaxa för barnomsorgen. Det vore på tiden att socialdemokraterna lyssnade på detta och följde sina principer i stället för att arbeta i rakt motsatt riktning. Jag blev rätt överraskad när jag åter hörde den schablonmässiga beskrivningen av den borgerliga regeringsperioden. Det var en svår ekonomisk period. I den perioden höll vi arbetslösheten i schack, vi såg till att pensionärerna fick bibehållen standard, vi fördubblade antalet platser i barnomsorgen, vi ökade kraftigt stödet till de handikappade — jag tror att det byggdes ut från 4 miljarder kronor till 15 miljarder kronor, vilket är en större utbyggnad än någonsin förr eller senare. Över huvud taget var detta en socialpolitisk blomstringsperiod då välståndet försvarades med näbbar och klor. Det är fullkomligt felaktigt och vilseledande att påstå att det var en tid då välfärden satt trångt — tvärtom. Ni brukar i andra sammanhang påstå att en vanlig löntagare förlorade en månadslön. Ja, det var inte för att det inte var någon tillväxt, men den tillväxt som förekom under dessa år kom den offentliga sektorn till del. Den gick åt till att befästa välfärden, till att försvara solidariteten. Det var precis vad som hände. Men ni klagar hela tiden på att de disponibla realinkomsterna sjönk. Det är ert bidrag till att försvara välfärdssamhället. Jag tycker faktiskt att det är på tiden att vi får en annan och mera sannfärdig beskrivning av den borgerliga regeringsperioden. Vi vill inte längre höra dessa schabloner, dessa vrångbilder av att det var en tid då välfärdspolitiken satt trångt.

Herr talman! Bengt Lindqvist tog upp frågan om solidaritet. Det är bra att den frågan kommer in i debatten och ännu bättre är det om den genomsyrar de beslut som vi skall fatta i riksdagen. Då kommer vi tillbaka till barnomsorgen. Bengt Lindqvist sade att inkomstbortfallsprincipen är den enda riktiga. Men hur värderar man arbetet? Är det inte så att barnomsorgen då blir väldigt olika värderad för en förälder som endast har garantibeloppet på omkring 50 kr. och som stannar hemma och sköter sitt barn jämfört med en förälder som har det högsta belopp som utgår inom sjukförsäkringen för detta arbete? Är det en rättvis värdering av arbetsinsatsen, och hänför Bengt Lindqvist detta till solidariteten? Föräldraförsäkringen är överlägsen när det gäller att skapa valfrihet, säger Bengt Lindqvist. Jag vill säga att en reell valmöjlighet ger en väl utbyggd vårdnadsersättning då den, som vi föreslår, byggs ut i etapper, först för barn upp till tre år och därefter upp till förskoleåldern. Det kan ge den rätta valmöjligheten. Jag frågar Bengt Lindqvist, är det solidaritet när en hemarbetande inte får någon form av samhällsstöd vid sjukdom? Förra året tog riksdagen bort den grundsjukpenning som fanns förut. Är det solidaritet att bortåt 20 000 pensionärer i landet inte har något pensionstillskott? Om vi är överens om att solidariteten skall vara med i debatten, så skall det också genomsyra besluten. Då tror jag att Bengt Lindqvist kommer fram till att de saker jag påvisat inte präglas av solidaritetstanken.

Herr talman! Delpensionens eventuella höjning är en fråga om tidtabell, sade Bengt Lindqvist. Ja, jag har förstått det efter att i två år ha ställt frågor om när delpensionen skall höjas. Men hur ser den tidtabellen ut? Den efterlysningen får jag aldrig något svar på. Detta var ett vallöfte, och pengar finns. Är det inte så, Bengt Lindqvist, att det i delpensionsfonden finns ett överskott som mer än väl räcker till att återställa värdet av delpensionen? Vad är det då ni inte är överens om i regeringen? Varför återställer ni inte omedelbart värdet av delpensionen? Så till de handikappade. Bengt Lindqvist sade att regeringen nu har flyttat fram positionerna på handikappområdet genom att man i budgeten anslagit 75 miljoner till vissa åtgärder. Herr talman! Det känns litet märkligt att från den här positionen diskutera handikappolitik med Bengt Lindqvist — för bara ett år sedan satt vi båda på kammarens Helsingforssbänk och angrep bägge regeringen för dess dåliga insatser på handikappolitikens område. Vi var då mycket oroliga för att kommunerna inte skulle kunna ta sitt ansvar för de handikappade. I dag är inte Bengt Lindqvist lika orolig. Kommunerna har god ekonomi, säger han. Att regeringen plockar av kommunerna 2,5 miljarder kommer inte att innebära några nedskärningar, säger Bengt Lindqvist. Jag undrar det jag! Också om regeringen säger att kommunerna skall göra nedskärningar på t.ex. skolans område måste ju kommunerna svara för verksamheten i skolan och kan tvingas göra nedskärningar även på andra områden — det är då lätt att det går ut över socialtjänsten. Vi vet att det finns stora eftersatta behov i kommunerna — det gäller barnomsorgen, äldrevården och den sociala servicen. HCK:s kartläggning, som Bengt Lindqvist givetvis känner till, av kommunernas insatser på handikappområdet visar att inte en enda kommun här i landet harlevt upp till 21 § i socialtjänstlagen. Inte tror väl Bengt Lindqvist att kommunernas möjligheter att leva upp till den blir bättre när man tar ifrån dem 2,5 miljarder! Inte tror väl Bengt Lindqvist att det faktum att kommunerna inte gör tillräckligt bara beror på illvilja från kommunernas sida! Det gör det ju inte. Det finns massor av bra socialdemokrater ute i kommunerna som tycker att man borde göra mer på handikappområdet — orsaken till att man inte gör det är att det saknas pengar. Och kommunerna får ännu mindre pengar med den regeringspolitik som vi i dag har.
Herr talman! Låt mig först reagera på Daniel Tarschys beskrivning av de sex borgerliga åren! Jag vill göra det genom att säga att det vore mycket märkligt om svenska folket kände igen sig i den beskrivningen: en socialpolitisk blomstringsperiod! Jag tror att det är mycket få människor här i landet som är beredda att skriva under att de sex åren från 1976 till 1982 rimligen kan beskrivas på det sättet. Jag skall inte trötta riksdagen med att räkna upp alla de försämringar på olika sätt som inträdde under den perioden; det har vi gjort så många gånger förut. Frågan om nyliberalismen och vad den egentligen står för är intressant. Jag menar att den grundläggande skillnaden mellan de nyliberala idéerna och de socialdemokratiska värderingarna är synen på välfärdspolitiken och hur den skall organiseras. Det är synen på den offentliga sektorn, synen på de gemensamma ansträngningarna för att lösa problemen, skapa social utjämning i samhället, skapa ökad rättvisa. Jag lade mycket noga märke till att i Ingegerd Troedssons inlägg tidigare i dag framstod skattetrycket och den offentliga verksamheten enbart som en belastning. Detta är rätt häpnadsväckande, eftersom vi ju alla är så starkt medvetna om att hela den offentliga verksamheten egentligen är en enda stor solidaritetshandling oss alla emellan för livets olika skeden och för de olika grupper som råkar illa ut. Till Margö Ingvardsson vill jag bara säga att löftet om delpensioneringen står kvar. Löftet var att förbättringen skall ske under valperioden, och den har just inletts. Sedan vill jag inte gå in på de olika insatserna för barnfamiljerna. Har vi nu ett tillfälle att tillsammans överlägga i lugna former, så tycker jag att vi också skall göra det och inte låsa fast oss i de olika ståndpunkter som vi har. Jag ser fram emot att få föra dessa diskussioner när vi ses allesammans nästa vecka. Då får vi se vad vi kan komma fram till. Jag tror att om vi släpper en del av de låsningar och den prestige vi har, så skall vi kunna enas om en del grundsatser inom familjepolitikens område som kan vara utvecklande. Om de sedan inte kan slå igenom omedelbart, så kan de i varje fall vara utvecklande på sikt — det är min övertygelse.

Herr talman! Den offentliga sektorn är våra gemensamma ansträngningar för att lösa problemen, säger statsrådet Lindqvist. Självfallet är det så, och självfallet måste våra gemensamma ansträngningar då inriktas på att lösa de problem som är allvarliga. Resurserna måste inriktas på de mest behövande. Visst är det så, att skattetrycket inte enbart är en belastning. Jag har aldrig påstått att det bara skulle vara en belastning. Men jag lade ner en hel del möda på att försöka visa att växande delar av de offentliga utgifterna går till sådan subventionerad service som i första hand kommer väletablerade, välutbildade, välavlönade till godo, och det kallar jag icke för en solidarisk handling. Vi behöver höga skatter — visst behöver vi det. Men då skall de inriktas i första hand på de mest angelägna ändamålen, inte på — som tyvärr ofta blir fallet — dem som kanske har förmågan att skrika högst. När det gäller de borgerliga åren vill jag lägga till några exempel, utöver vad Daniel Tarschys anförde. Föräldraförsäkringen, Bengt Lindqvist, utvidgades från sju till tolv månader. Pensionstillskotten nästan fördubblades. Det var minsann ingen urholkning med 4 96. Det var en real förbättring för de sämre ställda på 5 000 kr. Vi införde flerbarnstilläggen, som har betytt mycket för flerbarnsfamiljerna och som socialdemokraterna i dag glädjande nog äntligen är med på. Låt oss komma ihåg att vi under de borgerliga åren drabbades av en höjning av oljenotan på 15 miljarder kronor. Självfallet hade det djupgående konsekvenser för det enskilda hushållets standard och för folkhushållet i dess helhet. När det gäller inkomstbortfallsprincipen som grund för föräldraförsäkringen vill jag säga: Tänk om, Bengt Lindqvist! Se litet närmare på hur föräldraförsäkringen i dag slår och vilka enorma orättvisor som skulle inrymmas om man byggde vidare på denna princip. Jag sade att beloppen skulle kunna variera mellan 26 000 och 236 000 kr. för ett enda barn. Och det kan många gånger vara slumpen som avgör om man får det ena eller det andra. Om en förälder som stannar hemma får ett nytt barn inom två och ett halvt år, då utgår samma föräldrapenning som för det första barnet. Skulle barnet däremot födas efter tre års tid, erhåller man bara garantibeloppet. Och det finns tusen sådana exempel att dra fram och visa. Oändligt mycket rättvisare och bättre är det att i stället bygga på en vårdnadsersättning som ger alla familjer lika möjligheter.

Herr talman! Jag beskrev de borgerliga åren som en socialpolitisk blomstringsperiod och en tid då välfärdssamhället effektivt försvarades. Bengt Lindqvist sade att han trodde att många inte kände igen sig i den beskrivningen. Nej, det tror jag det, som ni har gått på och gett felaktiga beskrivningar av utvecklingen! Om man tittar på vad som verkligen hände, finner man att under den här perioden försvarades välfärdssamhället effektivt. Under den här perioden fick pensionärerna högre levnadsstandard, inga fyraprocentiga urholkningar. Under den här perioden fördubblade vi antalet platser i barnomsorgen. Vi byggde ut föräldraförsäkringen kraftigt, som Ingegerd Troedsson just sade. Vi gjorde en massa olika reformer, över hela det socialpolitiska fältet. Jag skulle vilja påstå att reformtakten var högre under den här perioden än den var tidigare och den har varit senare. Bengt Lindqvist känner självfallet väl till vad som hände på det handikappolitiska området, där reformtakten verkligen var hög under den här perioden. Det är precis som jag sade alldeles nyss, att under den här perioden av begränsad tillväxt var det inte i de enskilda fickorna som pengarna hamnade. Det var inte de disponibla inkomsterna som ökade, utan det var just den offentliga välfärden som fick den lilla tillväxt som fanns. Det var där vi byggde ut, och det är det ni klagar över när ni säger att realinkomsterna minskade. Det var just solidariteten, välfärden, de principer som Bengt Lindqvist annars vältaligt talar för, som försvarades under den här perioden. Jag tycker att det vore på tiden att ni erkände detta och slutade med den fullkomligt missvisande beskrivningen av de borgerliga regeringsåren som en förfallsperiod för välfärdssamhället. Tvärtom, det var en period när välfärdssamhället effektivt försvarades.

Herr talman! Jag konstaterar att det är omöjligt även i dag att få ett besked från regeringen om när den tänker återställa delpensionen. Pengarna finns i fonden, det är vi överens om, men ändå kommer inte regeringen med förslaget. Alltså är det ett annat skäl än pengar som gör att man inte återställer delpensionen, och vilket skäl det är får vi inte reda på. Vi har inte heller fått något besked från regeringen om vilka förslag den har att komma med till förbättringar för barnfamiljerna. Det fanns inte i budgetförslaget, och Bengt Lindqvist säger att han inte vill säga någonting förrän han har haft överläggningar med oppositionen. Såvitt jag vet är vpk det enda oppositionspartiet när det gäller fördelningspolitiken. Socialdemokraterna och borgarna är ju ganska överens. Ni vill bägge ta pengar från kommunerna. Visserligen tar borgarna några miljarder mera, men principen är ni överens om, att kommunerna har god ekonomi och kan betala. Borgarna vill sänka arvs-, gåvooch förmögenhetsskatten, och vad jag förstår är regeringen också inne på de tankarna. Vpk är det enda parti som kräver en annan omfördelning av tillgångarna i det här landet. Vi kan inte ställa upp på att man gör en omfördelning bara mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Rapporter från socialbyråerna runt om i landet visar att ett stort antal nya socialbidragstagare är ensamma människor. Det är inte enbart barnfamiljer som behöver socialhjälp utan också ensamma lågavlönade, och bland dem finns en hel del frånskilda män med underhållsbidrag. Man har noterat på socialbyråerna att den gruppen har ökat. Alltså kan man inte bara göra en omfördelning mellan familjer utan barn och familjer med barn. Det måste ske en omfördelning från högavlönade och kapitalet till förmån för de mindre välbeställda. Låt oss nu, Bengt Lindqvist, vi partier som representerar arbetarrörelsen, igen väcka förhoppningar hos de människor som röstade på oss om en rättvis fördelningspolitik! Det är möjligt att den uppgörelsen är socialdemokratins sista chans att visa att man står för arbetarrörelsens värderingar när det gäller fördelningspolitiken.
Herr talman! Jag tvingas uppehålla mig litet vid den socialpolitiska blomstringsperiod som enligt Daniel Tarschys och andra inföll mellan 1976 och 1982. Jag hade inte tänkt göra det. Det var den period då arbetslösheten sköt i höjden, då det historiskt sett största raset vi någonsin bevittnat inträffade i statens finanser, ett ras som innebar att praktiskt taget alla kurvor pekade åt fel håll. Detta innebar i sig det största hotet mot den svenska välfärden som vi någonsin upplevt i detta land. Bakom detta måste ha legat — utöver de problem som fanns i inledningsskedet med oljekris och sådant — en ideologiskt annorlunda syn på den offentliga sektorns uppgifter. Man hade en strävan att föra över resurser till enskilda människor och försvaga gemensamma insatser genom den offentliga sektorn. På slutet av denna period bekände man färg tydligt. Då fick vi se förslag om införande av karensdagar inom sjukförsäkringen, ett förändrat basbelopp för pensionerna som successivt skulle ha urholkat dem. Vi fick en försämring av arbetslöshetsersättningen, tandvårdsförsäkringen osv. Denna lista skulle jag kunna göra mycket lång, herr talman. Så mycket var alltså den sociala blomstringsperioden 1976 till 1982 värd. När det nu gäller förhandlingarna, eller som jag föredrar att säga överläggningarna, eftersom vi inte har formella förhandlingsmöjligheter, mellan oss och oppositionen i nästa vecka, skulle det vara fel av mig att nu presentera förslag från socialdemokratin och regeringen, när vi inte gjort detta i budgeten. Vi menar att här finns en möjlighet för oss att slå oss ned vid samma bord och diskutera fram de förbättringar som enligt vår uppfattning bör genomföras. Då bör inte en part, nämligen regeringen, låsa upp sig. Jag tror det är klara fördelar för barnfamiljerna att vi går in i diskussionerna på detta sätt. Jag tror att det gagnar oss både på kort sikt och jag hoppas på litet längre sikt om vi kan lösa upp en del av de knutar som finns i den familjepolitiska debatten och som egentligen har funnits där i mer än ett årtionde.

Herr talman! Jag blir litet orolig över den diskussion som förts här på slutet om överläggningarna när det gäller barnfamiljerna och familjepolitiken. Den fråga jag tycker att man bör ställa till företrädarna för de olika partierna är: Hur öppna är ni när ni går in i dessa förhandlingar? Om de motioner som framlagts utgör sista budet blir ju dessa överläggningar helt meningslösa. När vi i nästa vecka går in i dessa överläggningar, som socialministern föredrar att kalla dem, måste det ske med rätt öppna sinnen, så att vi är beredda att både ge och ta för att komma fram till en förbättring av barnfamiljernas situation. Denna förbättring är ju enligt allas mening nödvändig. Det är ett par saker jag skulle vilja säga i denna debatt, en direkt övergripande politisk notering. Jag tror inte att jag under min tid har varit med om en så överbalanserad budget som det förslag vi har framför oss nu, om inte om funnits. Om inte ordet om funnes, skulle vi kanske ha över 20 sköna miljarder att röra oss med. De räntor på 71 miljarder som vi måste betala på skulder reducerar nämligen inkomstsidan och gör att det blir ett minus på 49 miljarder i budgeten.

Det avgörande för socialdemokratisk politik är att bevara välfärden och arbeta för en rättvis fördelningspolitik. Situationen har faktiskt varit den att vi under de år som vi varit i regeringsställning fått klara av en del budgetfrågor. Det ställer särskilda krav på vår politik, som alla vet och förstår. Låginkomsttagarna har förlorat, som upprepats här många gånger, ungefär en månadslön på ett år. Det är mycket pengar för den enskilde. Det resulterar naturligtvis i att det blir fler som söker sig till socialnämnderna. Men vad är det vi hör från årets avtalsrörelse? Jo, när LO vill satsa på en solidarisk lönepolitik och på låginkomsttagarna, då torpederar SAF detta. Vi vet alltså inte om det kan bli en satsning på låginkomsttagarna, som ju måste till för att vi skall klara fördelningspolitiken, eftersom lönen ändå är grunden för människornas välstånd.

Hyrorna går upp. När man summerar allt detta är det inte svårt att förstå att klyftorna mellan människorna ökar och att det kan gå fel när det gäller fördelningspolitiken. Det som vi nu i första hand måste ta itu med är familjepolitiken. En analys av behovet av socialbidrag kommer också att ge oss indikationer på hur vi skall handla framöver. Den första delrapporten från analysgruppen skall komma ut under första halvåret. När den ligger på bordet utgår jag ifrån att vi måste ta ett nästa steg för att se hur vi kan klara av detta att människorna måste gå till socialnämnden för att få socialbidrag. Jag hade tänkt att också säga något om socialtjänstens mål. Jag vill, herr talman, understryka hur viktigt det är att socialtjänstens målparagraf i en kärv ekonomisk situation då vi har många socialbidragstagare verkligen får gälla — respekt för den enskilde, solidaritet och jämlikhet. Det är mål som vi vill starkt understryka. Till sist en sak som jag har uppmärksammat både i den här debatten och tidigare, nämligen den diskrepans som tydligen finns mellan å ena sidan kds, centern och moderaterna och å andra sidan folkpartiet. När man lyssnade på Daniel Tarschys blev det alldeles klart att när den ena av två makar går ut i arbetslivet finns det så mycket tröskeleffekter att man egentligen inte tjänar på det. Det är vad folkpartiet säger — Daniel Tarschys nickar. Ja, men vad blir det då av diskussionen om att det är så stora orättvisor mellan dem som är hemma hos sina barn och dem som går ut i arbetslivet, när de i själva verket enligt folkpartiets linje förlorar eller i varje fall inte vinner särskilt mycket på att gå ut? Jag tror att folkpartiet i varje fall på den punkten har gjort oss den tjänsten att tala om för de andra — även om det inte har skett direkt — att det i själva verket nog är en ganska bra jämställdhet mellan dem som är hemma och dem som går ut i arbetslivet. Det tycker jag i stort sett man kan vara tacksam för. Vad vi vill göra nu är allom bekant. Vi vill bygga ut föräldraförsäkringen och bygga ut barnomsorgen och på det viset skapa jämlikhet i samhället. Till slut skulle jag också ha velat säga några ord till Margöé Ingvardsson, som inte är i kammaren nu men som flera gånger har frågat socialministern: Varför får vi ingen tidtabell när det gäller delpensionen? Jag vet inte hur många gånger vi har svarat på den frågan. Den kommer under valperioden, och den är såvitt jag vet inte mer än tre år.

Herr talman! Evert Svensson frågade hur öppna vi är när vi nu går in i överläggningar om barnfamiljernas ekonomi. Ja, vi kan ju inte tävla i öppenhet med socialdemokraterna. Det går inte, för socialdemokraterna har i flera år inte haft något program för hur de vill stödja barnfamiljernas ekonomi. Vi har däremot länge haft ett sådant program. Vi presenterade det förra året under motionstiden, vi presenterade det i valrörelsen och vi presenterar det nu. Vid inget av dessa tillfällen har socialdemokraterna haft något program för vad de vill göra för att förbättra barnfamiljernas ekonomi — öppenheten är total. Men vi kommer med våra konkreta förslag och hoppas självfallet att de vinner gehör. Evert Svensson behagade skämta. Han sade att vi har en överbalanserad budget. Den bistra sanningen är ju den att det är 49 miljarder minus. Han sade: Vi vet varifrån statsskuldräntorna kommer. Men vet vi verkligen det? Vet Evert Svensson det? Jag är inte säker på den saken. Tittar man närmare på de där statsskuldräntorna kan man konstatera att hälften kommer från lån upptagna av socialdemokratiska regeringar. Hälften — det är inte alls något slags kvarglömt bagage från den borgerliga regeringsperioden, som man ofta beskriver saken. Men även om vi ser på de lån som togs upp under den borgerliga regeringsperioden, är det intressant att komma ihåg vilken politik socialdemokraterna drev under den perioden. Var det så att de försökte få en starkare budget, att de ville ta ner budgetunderskotten? Nej, så var det inte alls. Så länge jag kan minnas och så länge jag har varit med i den här kammaren har socialdemokraterna föreslagit större budgetunderskott. När vi med olika besparingar försökt se till att budgetunderskotten skulle krympa så att vi skulle slippa de räntor som vi nu dras med, ja, då fick vi oavbrutet ovett från socialdemokraterna för vad som kallades för ”förtorkad besparingspolitik”. Det som Bengt Lindqvist alldeles nyss sade var felaktigt var förslag som avsåg att minska budgetunderskotten och därmed minska de räntor som vi nu dras med. I tio år har socialdemokraterna alltså konsekvent stått för en svagare budgetpolitik än t.ex. folkpartiet. Vi har i tio år konsekvent stått för en starkare budgetpolitik. Med vår politik hade statsskuldräntorna inte varit det problem som de i dag är. Till slut fick jag inte riktigt klart för mig hur Evert Svensson ser på tröskeleffekterna och marginaleffekterna. Jag hoppas att han inte menade att det är bra som det är, utan jag hoppas att han delar den uppfattning som LO, den socialdemokratiska partikongressen och Bengt Lindqvist har uttryckt, nämligen att marginaleffekterna måste bekämpas. Vad vi saknar i den socialdemokratiska politiken är steget från principerna till praktiken. Det är bra att man från olika håll principiellt har uppfattningen att marginaleffekterna skall bekämpas. Men vi väntar på de konkreta förslagen.

Herr talman! Man upphör inte att förvåna sig över Evert Svenssons sätt att argumentera — det är så motsägelsefullt. Ni måste ju ändå bestämma hur ni vill ha det. Å ena sidan hävdar Evert Svensson och andra socialdemokrater att budgetunderskottet var för stort. Å andra sidan angriper ni de borgerliga regeringarna därför att det inte gjordes tillräckligt. Men lika litet som den nuvarande regeringen kan ta äran av att oljepriserna sjunker, lika litet kunde den borgerliga regeringen påverka de höga oljepriserna då. Beträffande öppenhet vill jag säga: Vi vet inte vad socialdemokraterna kommer med. Men vi har lagt våra förslag — de finns i partimotioner. Det var ett märkligt uttalande Evert Svensson gjorde i slutet av anförandet. Han sade ungefär att det råder full jämställdhet mellan dem som är hemma och sköter barn och dem som går ut i arbetslivet — orden föll faktiskt så. Om Evert Svensson har den uppfattningen, då förstår jag att han inte på något sätt vill medverka till en förändring.

Herr talman! Om jag sagt ”full jämställdhet” tar jag tillbaka ordet ”full”. Det kan ju vara litet svårt med de exakta siffrorna. Jag konstaterade att folkpartiet för sin del säger att marginaleffekterna är så stora i fråga om det tillskott som uppstår genom att någon i en familj går ut och arbetar extra, att det inte lönar sig. Konsekvensen av det måste bli att det egentligen är lika bra att vara hemma — då får man ut det på annat sätt. Och om man följer den linjen kan man inte hävda — vilket kds, centern och moderaterna gör — att det är så oerhört stora skillnader mellan den ena familjetypen och den andra. Det var detta jag ville påpeka. Det finns en diskrepans i uppfattningen på den här punkten inom det borgerliga blocket, om jag får kalla det block i detta sammanhang. Jag tyckte att jag ville ta upp frågan om öppenheten. Om motionerna innebär sista ordet i dessa förhandlingar, då blir det ju svårt. Vi har inte lagt något bud — det är sant. Men vi har sagt att vi vill ha överläggningar. Jag vill också påpeka att den största barnbidragshöjning som vi någonsin haft, den skedde under socialdemokratisk tid, under förra valperioden. Det säger väl ändå någonting. Beträffande skulderna: Det är klart att också vi har ett ansvar för de skulder som uppstod och den politik som fördes. Men det är ju alldeles klart att underskottet i budgeten sköt i höjden under denna tid och att vi sedan också fått låna till de räntor som vi måste betala för dessa skulder. Och det tål väl ändå, herr talman, sägas att det var de borgerliga som regerade under dessa sex år och inte socialdemokraterna.

Herr talman! Evert Svensson har rätt i att en barnbidragshöjning har genomförts, men mönstret under den socialdemokratiska perioden har hela tiden varit detsamma: vi har föreslagit en politik som innebär en bättre situation för barnfamiljerna, medan socialdemokraterna har tvekat, satt klackarna i backen och till slut givit efter. Så var det när den förra barnbidragshöjningen kom till stånd. Efter ett tag kunde man inte längre göra motstånd, och man gav efter. Nu är det samma förhållande: vi har envetet drivit kravet på en bättre situation för barnfamiljerna. Socialdemokraterna har stått tomhänta och gick ut i valrörelsen utan ett enda förslag på den här punkten, men de kommer nu och säger att de gärna vill föra samtal. Naturligtvis skall vi göra det, och det finns inför dessa samtal mycket intressant att läsa i vår motion, som jag hoppas kan leda till konkreta resultat. Vad sedan gäller upplåningen är det så, som här har sagts, att vi vid 1970-talets mitt hade en internationell ekonomisk nedgång, varvid upplåningen sköt i höjden inte bara här i Sverige utan i alla jämförbara länder. År 1970 var de offentliga finanserna i balans i nästan alla länder i Europa. År 1980 hade alla länder underskott. Vi följde alltså ett mönster som stämmer för praktiskt taget hela OECD-området — möjligen med undantag för Schweiz och Norge, som hade speciella förhållanden. I alla andra länder hände precis samma saker under den ekonomiska nedgångsperioden. Vi gjorde olika försök att sanera statsfinanserna. De förslag som vi lade fram mötte socialdemokratiskt motstånd. Man förhånade besparingarna och man försvarade konsekvent under hela perioden en svagare budgetpolitik. Vi lade grunden 1981-1982 för den förbättring av statsfinanserna som sedan har kunnat fullföljas under en förmånlig konjunktur med minskande inflation och sjunkande oljepriser. När socialdemokraterna nu har surfat på högkonjunkturen och lyckats få fram ett bättre ekonomiskt läge än vad vi hade under dessa svåra år är det alltså ingenting som partiet kan ta åt sig äran för. Det är en förbättring som har inträffat i hela vår omvärld. Det är samma sak med den offentliga upplåningen. Också den har i ett stort antal länder kunnat sjunka under de senaste åren därför att högkonjunkturen helt enkelt har givit bättre ekonomiska villkor för regeringarna. Det har gjorts försök att se upplåningspolitiken som ideologiskt orienterad, syftande till att diskreditera den offentliga sektorn. Det var också Bengt Lindqvists konspirationsteoretiska tolkning, men den är alltså gripen ur luften. Hur ogrundad den är kan man se om man jämför Sverige med andra länder, där precis samma utveckling ägt rum, oavsett om det varit socialdemokrater eller borgerliga partier som suttit vid makten.
Herr talman! Evert Svensson behöver inte göra några djupgående studier för att finna att den familjetyp som har den sämsta ekonomiska situationen är den där det finns endast en inkomsttagare i familjen. Jag tror att Evert Svensson är medveten om detta, men att han inte vill erkänna det just vid detta tillfälle. När det sedan gäller talet om den största barnbidragshöjningen är det riktigt, Evert Svensson, att den var störst i pengar räknat. Men man får se det i relation till att barnfamiljerna under tiden dessförinnan hade fått vidkännas den största försämring som dittills hade skett. De hade inte fått uppleva en så stor försämring under så kort tid som under de båda år som socialdemokraterna hade regerat.

Herr talman! Jag undrar vem i regeringen som under de sex åren satte klackarna i marken och höll tillbaka förbättringarna för barnfamiljerna. Det fanns olika förslag och tankar, men det blev svårare för barnfamiljerna under den tiden. Det kom ingen höjning av barnbidragen. Det är väl, herr talman, inte så illa att vi har höjt barnbidragen under den period som vi har bakom oss och att vi nu är beredda att höja dem igen. Diskussionen pågår, och vi kan i dag gemensamt konstatera att det finns en vilja att åstadkomma förändringar — liksom det gjorde under den förra perioden — och det borde väl vara en alldeles utmärkt utgångspunkt för de samtal som nu skall följa. Det skulle kunna bli en lång diskussion om statsskulden, men jag vill bara säga: Vi har dock haft tider av svårigheter förr. Jag har varit med under många perioder, och vi har under den tiden haft olika finansministrar. Samtliga har varit oerhört noga med att debet och kredit skulle gå ihop. Av den finansminister vi hade innan vi bytte regering 1976, Gunnar Sträng, var det nästan omöjligt att få ut en enda krona om den inte kunde täckas med inkomster. Det var nästan alltid så att han såg till att han tjänade några kronor när det var fråga om utgifter och förändringar i skattesystemet. Men, som också socialministern sade, det är klart att vi kände en väldigt stor rädsla för att skulderna skulle innebära att de sämst ställda i samhället fick betala kostnaderna för dem. Den rädslan finns fortfarande, för vi har ännu inte klarat upp fördelningspolitiken.

Herr talman! Jag har när jag begärde ordet bett att bli placerad i ett block av talare där debatten skulle handla om folkrörelserna, eftersom jag ville tala om de ideella folkrörelserna och samhället. Nu är jag nog ensam i det blocket, och jag får väl använda min ”storlek” för att försöka fylla det. Vid frikyrkomötet, dvs. de fria trossamfundens stora möte, i Örebro 1969 var Alva Myrdal högtidstalare. Hon var då kyrkominister och ordförande i stat-kyrka-beredningen.

Alva Myrdal bidrog i hög grad till nya och fruktbärande relationer mellan samhälle och trossamfund — i varje fall de fria trossamfunden. Både som kyrkominister och som ordförande i stat-kyrka-beredningen var hon aktiv i den riktningen. Den kristna tron och svenska kyrkan hade i dag varit en långt positivare och större kraft bland Sveriges folk, om inte statsministern av politiska skäl funnit anledning att lägga utredningen Samhälle och trossamfund i skrivbordslådan. Folkpartiet har lagt fram en partimotion i stat-kyrka-frågan, där vi ber regeringen att åter ta upp dessa resonemang med kyrkan för att äntligen få en för alla parter tillfredsställande lösning. Det hände trots allt en del med utgångspunkt i den statliga offentliga utredningen Samhälle och trossamfund. De fria trossamfunden fick statsbidrag, och staten försökte åstadkomma en i jämförelse med svenska kyrkan rättvisare behandling av frikyrkorna och invandrarkyrkorna. Jag finner inga skäl att undanhålla denna kammare —i varje fall de ledamöter som är här och de som lyssnar — att Evert Svensson, som talade nyss, i hög grad bidragit till en positiv början av denna trend genom en motion som gav 2 milj.kr. per år för en miljon människor att dela på. Men nu är det fråga om en inbromsning av jämställdheten mellan trossamfunden, andra folkrörelser och svenska kyrkan. I årets budget föreslår regeringen en nedskärning av bidragen till byggande av lokaler för trossamfund till 10,3 milj.kr. Det är mellan 2 och 3 miljoner mindre än innevarande år, i kronor räknat. Folkpartiet har i en motion pekat på möjligheterna att av arbetsmarknadsmässiga skäl ge ett substantiellt bidrag för att öka den posten, så att inte frikyrkobyggena på grund av det nedskurna bidraget får stora svårigheter att komma i gång. Det skulle inverka menligt också på arbetsmarknadssituationen. Jag anser också att man borde ta bort taket på det 30-procentiga bidraget. Det skall vara ett underlag på 2 milj.kr. för att man skall få högsta möjliga bidrag. Om delegationen för allmänna samlingslokaler skulle ha sådana villkor för bidrag, skulle det inte bli många byggen gjorda. Varför skall en frikyrka, en synagoga eller vad det kan vara fråga om kosta under 2 milj.kr., medan ett Folkets hus och andra allmänna samlingslokaler får kosta hur mycket som helst och ändå få 30-procentiga bidrag och 20-procentiga lån? 1979 förelåg en utredning om den andliga vården vid sjukhus och kriminalvårdens anstalter. De som hade hand om sjukvårdskyrkan satte i gång genast. Det gick fort, och det gick bra, och det blev mycket dyrt i förhållande till vad det skulle ha kostat att få i gång den andliga vården vid kriminalvårdens anstalter. Tafatt behandling av en motion förra året gjorde att det inte blev något av med denna andliga vård då heller. Man skickade motionen på remiss till kriminalvårdsstyrelsen. Det var väl all right. Kriminalvårdsstyrelsen tillstyrkte varmhjärtat — vi hade pratat med dess ledamöter i förväg. Men så skickade man motionen till ekumeniska nämnden, som inte har någonting med den andliga vården att göra vare sig vid sjukhusen eller vid kriminalvårdens anstalter. Det är å ena sidan Sveriges frikyrkoråd och å andra sidan svenska kyrkans centralstyrelse som är berörda, men de fick inte yttra sig. Jag hoppas att de skall få göra det den här gången. Den andliga vården inom försvaret har också varit föremål för en utredning. Den utredningen syftade framför allt till att göra den andliga vården ekumenisk också inom fredsförsvaret, alltså utbildningsförsvaret. Det var en enig utredning, men den råkade lämna sitt betänkande just då Börje Andersson hade rest hem till Borlänge. Förmodligen hamnade detta betänkande i statssekreterarens skrivbordslåda. Vid ett personligt samtal för ett par veckor sedan sade försvarsministern, precis som statsministern om villapriserna, att ”det hade jag inte en aning om”, nämligen att det fanns en sådan utredning. Han förmodade emellertid att den låg i denne statssekreterares skrivbordslåda. Jag hoppas att han har hittat den vid det här laget. Det är alldeles klart att när kyrka och frikyrka i en utredning har varit eniga om att ekumenisera, om man får använda det ordet, denna andliga vård så borde det ha skett för länge sedan. Jag kan inte tänka mig att det är försvarsministrars avsikt att förhindra en ekumenisk utveckling av en sådan verksamhet. Nyligen har det tillsatts en utredning om invandrarnas trossamfund, särskilt med tanke på deras behov av centrala anslag för den centrala organisationen av resp. kyrka. Det tycker vi är bra. Men när man sedan får uppleva att regeringen tillsätter en utredning där en biskop — låt vara att det är en biskop emeritus — utses till ordförande och en präst i svenska kyrkan blir sekreterare, undrar man om regeringen verkligen har varit särskilt känslig och klok i sitt val. Det är inte så, att vi har något emot dessa båda — tvärtom. De är goda vänner till oss. Vi efterlyser dock en viss känslighet och fantasi hos regeringen när det gäller att hitta sådana personer till ordförandeoch sekreterarposterna som kanske hade haft litet mer med fattigdomen i frikyrkorna att göra än man kan befara att de här två herrarna har. En annan sak som jag vill påtala i detta sammanhang gäller tidningsstödet. Här finns det pengar att hämta. Ja, det är tydligen så regeringen resonerar — att döma av budgetpropositionen. Jag har stor förståelse för att ICA-Kuriren inte behöver något statsbidrag och jag tror att även tidningen Vi klarar sig utan sådana. Kanske finns det också en del andra tidningar som inte är i synnerligt behov av statsbidrag. Hur kan då kulturministern med sin anknytning till de ideella folkrörelserna ge sin egen organisations tidskrift och trossamfundens organ en sådan smäll som han tydligen har tillfogat dem i sin proposition? Han har dessutom gjort det utan att gråta. Man kan ju inte uteslutas ur hans organisation om man inte uppträtt onyktert, så kulturministern får nog vara kvar i IOGT. Men nog måste hans aktier ha sjunkit väsentligt. Det finns någonting som kallas för tilläggsproposition. Det finns också någonting som benämns med orden behandling i utskotten. Jag hoppas således att klokheten skall segra och att man skall finna det angeläget att ta upp dessa frågor till ny prövning. På den tiden då vi hade ett kommundepartement, eller kyrkodepartement, tillsatte innehavaren av chefsposten för detta departement, dvs. Hans Gustafsson, en referensgrupp — kommundepartementets referensgrupp för folkrörelsefrågor och, tror jag, för kommuner. Jag är inte riktigt säker på att även kommunerna avsågs, men det är en ovidkommande fråga i detta sammanhang. En sådan sammanställning är inte särskilt lyckad. Referensgruppen väckte stora förväntningar. Inom dess lilla kansli var man -— det gällde även Hans Gustafsson själv — mycket intresserad av sitt arbete. Man utgav ett flertal små skrifter, där olika situationer inom folkrörelserna analyserades på ett ganska utmärkt sätt. Referensgruppens arbete gav också vissa resultat. Det första resultatet av gruppens arbete var nog att kvinnorörelsen beviljades anslag till sin centrala organisation. Om det kan man inte säga annat än att det var mycket bra. Även andra personer som var verksamma inom referensgruppen kan väl sägas ha medverkat till resultaten, och det gäller också de ideella organisationerna. Jag tyckte att Hans Gustafsson var en bra kyrkooch folkrörelseminister. Förmodligen var han en mycket mera framgångsrik minister då än han är nu som bostadsminister. Det finns mer att säga om resultaten av gruppens arbete. Jag hinner dock inte nämna allt. Jag tar därför enbart upp det som betraktats som negativt: Tidningsstödet skall bort. Lokalbidragsanslaget skall minskas med ca 3 miljoner. Den andliga vården vid kriminalvårdens anstalter skall även i fortsättningen utföras som ett ideellt arbete. Ingen hänsyn tas till utredningen. Frågan om den andliga vården inom kriminalvården har ännu inte tagits uppi någon proposition. Den andliga vården inom försvarsmakten skall, som hittills varit fallet, utföras som ett ideellt arbete. När det gäller SIDA-anslaget till frivilligorganisationerna skall inte förslag från SIDA:s parlamentariska sammansatta styrelse följas. I stället gör regeringen nedskärningar, för regeringen vet bättre än SIDA:s styrelsemedlemmar -— trots att dessa skulle vara experter i detta sammanhang. Det skulle vara lätt att hitta fler angreppspunkter, men vi är inom de ideella rörelserna inte särskilt frimodiga att tigga eller tala om vad vi själva behöver. Låt mig dock säga att när det gäller dem som jag här har berört — de sjuka, internerna, de värnpliktiga, flyktingarna och invandrarna, u-ländernas fattigaste — vill vi ha pengar för att bättre kunna hjälpa dem. Vi vill inte att anslagen skall skäras ner. Till detta behöver vi också en och annan lokal, som vi kan använda när vi arbetar för att samla in de pengar som vi inte får av regeringen — och givetvis även för andra och mera andliga syften. Vi behöver tidningsorgan där vi för medlemmarna kan tala om vad som händer i u-länder, bland flyktingar och invandrare, hur sjukhuskyrkan och den andliga vården bland inkallade och fångvårdens interner fungerar och mycket annat. Herr talman! Det är min förhoppning att min enkla, korta plädering skall medverka till att bidragen inte skärs ner på dessa punkter. Detta gäller i första hand inte oss utan alla de andra, som de ideella rörelserna, frikyrkorna och övriga är beredda att ställa upp för och även offra tid och pengar för — som komplement till statsbidragen.

Herr talman! Jag vill i denna debatt behandla de handikappades problem och svårigheter. Självfallet är jag som handikappad glad över de framsteg som vi nu gör. På en rad områden ges ökade resurser, och därmed skapar man också bättre levnadsförhållanden för de handikappade. I bil. 7 till budgetpropositionen, som socialdepartementet står för, ser jag följande som jag gärna vill citera: ”Åtgärderna för handikappade har hög prioritet i regeringens politik. Målet inom handikappområdet är att göra samhället tillgängligt för alla människor. Endast så kan samhället erbjuda en fullständig gemenskap, som kan utveckla och förbättra villkoren för alla. Det system av handikappåtgärder som vuxit fram sedan början av 1960-talet har i grunden förändrat levnadsvillkoren för handikappade. En förändrad syn på handikapp har varit en förutsättning för denna utveckling. Den förändrade synen innebär, att handikappade är resurser i samhället på samma sätt som andra och med samma rättigheter och skyldigheter. Handikapp uppfattas alltmer som en otillräcklighet eller en bristande förutsättning i den verksamhet eller i den miljö som utestänger människor med funktionsnedsättningar. Genom omprioriteringar har utrymme skapats för resursförstärkningar och reformer inom handikappområdet. Insatserna avser olika handikappgrupper och skiftande ändamål. De innebär ett ökat stöd till handikapporganisationerna och till handikappforskning inom olika sektorer. Åtgärder för att handikappade skall erhålla och behålla arbete förstärks. Handikappidrotten får ökade bidrag, och kulturområdet tillförs nya resurser. De nämnda handikappåtgärderna under social-, utbildnings-, jordbruksoch arbetsmarknadsdepartementen genomförs inom en ram av 75 milj.kr.” Dessutom påpekar man det mycket viktiga, att de differentierade vårdavgifterna inom sjukvården för åldersoch förtidspensionärerna avskaffas fr.o.m. den 1 april 1986. Därmed har man återställt en mycket viktig reform för de handikappades krav på jämlikhet. Den politik som socialdemokratin för gentemot de handikappade och deras problem är en riktig politik. Den syftar nämligen till att göra de handikappade likställda med övriga människor. Men än finns det många och stora problem att lösa, och jag skall här ta upp några av dessa. Herr talman! Låt oss till att börja med se på färdtjänsten. I en motion till fjolårets riksdag hemställde Börje Nilsson och jag att statsbidragsreglerna skulle förknippas med vissa villkor i syfte att utjämna de stora ekonomiska skillnaderna i kommunernas taxesättning. Utskottet och riksdagen ansåg då att vi skulle avvakta den kartläggning av det ekonomiska stödet till handikappade som statens handikappråd var sysselsatt med. Denna utredning publicerades under förra året. Och vad visar den? Jo, skillnaderna beträffande färdtjänsten har under senare år snarare ökat än minskat. Enligt statens handikappråd är utbyggnaden av färdtjänsten i landets kommuner ojämn, tillgången till specialfordon varierar och villkoren rörande antalet medgivna resor, taxornas storlek, tillåten reslängd, m.m. varierar mellan kommunerna. Denna olikhet drabbar i sista hand dem som utnyttjar färdtjänsten. Låt oss se på taxornas storlek. I 25 kommuner tar man ut en avgift som motsvarar den lokala busstaxan. Detta är en taxesättning som bygger på normaliseringsprincipen, dvs. människor med funktionsnedsättning skall leva på samma villkor som andra. Men hur är det då i det övervägande antalet kommuner? Jo, där tar man ut en differentierad avgift, och man säger att en viss procent av resans kostnad skall betalas av den resande. I det stora antalet fall får den som reser betala 20 20 — ja, ända upp till 30 96 — av den avgift som taxametern visar. Detta är naturligtvis särskilt olyckligt för dem som bor på landsbygden och har långt till tätorten. Tar man ut så höga avgifter blir resultatet att människor inte kan utnyttja färdtjänsten. Då blir dessa människor sittande hemma i sin lägenhet och kan inte förflytta sig därifrån. Börje Nilsson och jag har till årets riksdag väckt en liknande motion rörande färdtjänsten som den som vi väckte förra året. Det är nu vår förhoppning att den skall tas emot mera positivt än förra årets motion. Vi finner nämligen att för de 35 26 som staten betalar till kommunerna för färdtjänsten — och det är 410 milj.kr. — kan staten ställa vissa villkor. För att kommunerna skall få dessa pengar måste normaliseringsprincipen bli rådande, dvs. människor med funktionsnedsättning skall leva på samma villkor som andra. Beträffande taxorna för hemtjänsten råder precis samma ojämlikhet. Detta finner jag ytterst orättvist. Herr talman! I avtal mellan staten och landstinget 1977 angående landstingens övertagande av hjälpmedelsförsörjningen angavs att inga försämringar skulle ske med anledning av förändringarna. Eftersom det statliga anslaget till landstingen för detta ändamål tas av sjukförsäkringsmedlev , står det klart att hjälpmedlen är en rättighet i likhet med andra förmåner inom den allmänna försäkringen. Handikapporganisationen, DHR, har konstaterat att landstingen använder sig av hjälpmedelsanslaget till åtgärder som tidigare finansierats med landstingsmedel. Nya medicinska metoder har inneburit att man tagit medicinteknisk apparatur i bruk för personlig användning. Tidigare har motsvarande åtgärder finansierats såsom sjukvårdande åtgärd. Vidare har man konstaterat att patienter i samband med att de förs över från sluten vård till boende på egna villkor har ordinerats specialsängar, lyftar, m.m. Detta har inte alltid krävts av brukarna, utan detta krav härrör ofta från personalens arbetsmiljökrav. Hjälpmedelsorganisationen har också fått anslag för hjälpmedel i skolan, arbetsplatsanpassning och bostadsanpassning. Självfallet går jag inte emot att man flyttar ansvaret från en myndighet till en annan. Men det får inte medföra konsekvenser för dem som är beroende av samhällets stöd. De kraftiga inskränkningar som flera landsting nu planerar har väckt en stark oro bland människor som är beroende av hjälpmedel. En del landsting vill avföra de billigare hjälpmedel som är bidragsberättigade och förorda att de skall köpas av brukarna i handeln. Det får till konsekvens att de försvinner från marknaden, eftersom de inte är kommersiellt lönsamma. Begränsningar av det fria valet av rullstol, lyftanordningar m.m. med hänsyn till de starkt skiljaktiga behov som brukarna har är starkt rehabiliteringshämmande. Brukarnas erfarenheter och kunskaper måste man tillvarata för att få ett gott resultat av verksamheten. Jag hoppas att Bengt Lindqvist verkligen får det stöd han förtjänar i denna fråga vid de förhandlingar som nu förs med Landstingsförbundet. Det är verkligen en mycket stark oro på detta område. Ett långsiktigt problem gäller människors boende. Vi har nyligen bestämt att människor skall bo kvar i sina hem och inte flytta till institutioner. I stället skall de lämna institutionsboendet. För att detta skall kunna fungera måste samhället ställa upp med service och tekniska hjälpmedel. Vid nybyggnation och ombyggnad måste därför hissar installeras, annars blir människor isolerade i sina bostäder. Det är viktigt att bostadsministern tar ytterligare initiativ i denna fråga. En säker väg för att förverkliga målet rätt till eget boende för äldre och handikappade är om de statliga lånen till bostäder i flerfamiljshus med mer än en våning förknippas med kravet på hiss. Herr talman! Låt mig avslutningsvis framföra följande beträffande bilstödet, dvs. statens bidrag till inköp och drift av bil. De handikappade hoppas på en snar proposition från regeringens sida. Det nuvarande bilstödet är nämligen så urholkat att det har föga effekt.

Herr talman! Årets budgetförslag är så till vida likt förra årets att det inte innehåller några mera omfattande skattehöjningar. Förra året nöjde man sig i stort sett med att höja skatten på annonser och reklam, och i år föreslår finansministern att den s.k. arbetsmarknadsavgiften skall höjas med 0,3 procentenheter. Vi avstyrker det förslaget och noterar samtidigt att beslut redan fattats om en höjning av ATP-avgiften med 0,2 procentenheter 1987. Var för sig är det inga stora höjningar, men sammantaget rör det sig, som alla vet, om avsevärda belopp. De lagstadgade avgifterna är nu över 36 96, och tillsammans med de avtalsenliga avgifterna har en arbetsgivare nu att erlägga mer än fyra tior för varje hundralapp i bruttolön till den anställde. Socialdemokraterna tycks nu långt om länge ha fått klart för sig att smärtgränsen i fråga om skattebelastning nu inte bara uppnåtts utan också överskridits på vissa områden. När det gäller kapitalbeskattningen har den s.k. Kistneraffären varit en välbehövlig väckarklocka. Inför en förvånad allmänhet avslöjades att ett dödsbos behållning på 300 milj.kr. inte förslog till att betala arvsskatt, reavinstskatt och omsättningsskatt på de aktier man tvingades sälja. Långt innan detta fall blev aktuellt har vi moderater påtalat hur konfiskatoriska skatter i kombination med orimliga värderingsregler för aktier kan leda till sådana här resultat. Det förefaller nu som om våra ansträngningar skulle bära frukt, eftersom en utredning, arvsoch gåvoskattekommittén, föreslår att hänsyn vid arvsoch gåvobeskattning skall tas till den latenta skatteskulden. Enligt utredningsförslaget skall aktier och andra likvärdiga värdepapper tas upp till 75 9e av marknadsvärdet vid tidpunkten för skattskyldighet. Med tanke på de skatteregler som gäller anser vi att procentsatsen bör sättas till 65, och glädjande nog har folkpartiet samma uppfattning. Från centerhåll finns det också en motion med samma krav. Andra förändringar till det bättre som nu förhoppningsvis kan skönjas vid horisonten är att den enskilde som vinner ett skattemål ej längre själv skall behöva betala de rättegångskostnader som för många nu är mycket kännbara samt att gåvoskatt ej, som faktiskt förekommit, skall utgå om gåvan i fråga aldrig fullföljts. Båda dessa spörsmål är föremål för utredning, och det är min förhoppning att regeringen ser till att frågorna inte dras i långbänk. Även om budgetförslaget i sig inte rymmer några omfattande skattehöjningar, skall man ha klart för sig att en del skatter höjs i år enligt tidigare beslut. Fastighetsskatten, som infördes förra året, fördubblas nu och slår mycket ojämnt, eftersom den inte på något vis utgår efter bärkraft. Fastighetsskatten bör avskaffas, och därom är de borgerliga partierna ense. Bland andra skatter som höjts kan nämnas skatten på gasol, som just gått upp från 70 till 125 kr. per ton. Vidare har basen för mervärdeskatt vidgats till att omfatta bl.a. auktionsverksamhet. Till saken hör också att den socialdemokratiska regeringen under förra mandatperioden höjde skatten med inte mindre än 30 miljarder kronor, varav drygt hälften fallit på det näringsliv av vilket man samtidigt begär att det med gott resultat skall konkurrera på världsmarknaden. En viktig fråga är nu hur stor risken är att krafter som regeringen inte kan bemästra tar överhanden och tvingar fram ytterligare pålagor på näringslivet. Jag tänker då närmast på aktiebeskattningen, där skärpningar krävts på bl.a. realisationsvinst och omsättning. Den senaste tiden har aktiekurserna på Helsingforss fondbörs gått upp och ned som en jojo allteftersom statsministern, finansministern och deras medarbetare dementerat att regeringen tänkte ge efter för krav på höjda aktieskatter från diverse fackliga håll. Man har också krävt en allmän indragning av företagens vinster. I gårdagens debatt avslöjade finansministern inte om man från regeringens sida definitivt säger nej till skärpt reavinstskatt och omsättningsskatt. Det är ju möjligt att finansministern är av den uppfattningen att det är statsrådet Johansson som skall svara på dessa frågor, eftersom det är han som enligt fördelningen av regeringsarbetet handlägger börsfrågor. Nu ber jag alltså statsrådet Johansson svara på om regeringen avser komma med förslag om höjd aktiebeskattning. Statsrådet sitter inte i sin bänk i kammaren, men förhoppningsvis lyssnar han till det här anförandet på någon annan plats i riksdagshuset. En annan fråga som pockar på en lösning och om vilken inget besked gavs i går trots ett ihärdigt frågande, är vilka skatter socialdemokraterna tänker sänka för att hålla skattetrycket oförändrat. Det förhåller sig ju på det viset att den förhållandevis lågt beskattade vinstandelen minskar när konjunkturen mattas. Min fråga är alltså vilka skatter som skall sänkas för att man skall leva upp till ambitionen om ett i stort sett oförändrat skattetryck. Moderata samlingspartiet har lagt fram en mycket omfattande partimotion om skatterna som vi har kallat Frihet och välfärd genom sänkta skatter. Även om vi senare i vår får en debatt här i kammaren om skattemotionerna är det motiverat att här och nu redogöra för de väsentligaste frågorna i vår skattepolitik. Ingenstans i den fria världen är skattetrycket så hårt och obarmhärtigt som hos oss. I takt med det ökade skattetrycket följer strängare kontroll, försämrad integritet och minskad rättstrygghet. En sådan utveckling är enligt vår uppfattning inte acceptabel. Det råder inget som helst tvivel om att Sverige förlorat i konkurrenskraft på världsmarknaden genom att skatter och avgifter hämmat en sund utveckling. Särskilt under första hälften av 1970-talet pressades skattetrycket i vårt land upp på en nivå innebärande 13—14 procentenheter högre skatt i förhållande till bruttonationalprodukten än vad fallet är i OECD-länderna i genomsnitt. Denna olyckliga diskrepans råder fortfarande. Som ett annat mått på skatteskärpningen kan anges att en vanlig industriarbetares marginalskatt steg från cirka en tredjedel till två tredjedelar mellan åren 1970 och 1976. Beklagligtvis har socialdemokraterna inga som helst tankar på att sänka skattetrycket, utan ambitionerna i årets finansplan begränsar sig till utgångspunkten att, som jag nyss nämnde, ”det totala skattetrycket bör hållas i stort sett oförändrat”. Detta negativa synsätt är enligt vår uppfattning helt oacceptabelt, då sänkta skatter ger ökad tillväxt och högre sysselsättning. All internationell erfarenhet visar att låga skatter är en stor fördel för en snabb ekonomisk tillväxt. Det visar skattesänkningar som vidtagits i Västtyskland, i USA, i Japan och i flera andra länder. Enligt vårt tänkesätt, som alltså stöder sig på ett flertal internationella exempel, skulle även en kraftig marginalskattesänkning på sikt bli självfinansierad genom att det sker en ökning av arbetsinsatser, investeringar och sparande. En marginalskattesänkning får också den positiva effekten att lönekraven kan dämpas, vilket torde stå klart för envar. En nödvändig marginalskattesänkning måste kombineras med ett inflationsskydd av skatteskalorna. I helt vanliga inkomstlägen skulle lönerna behöva höjas med 8-9 20 om man skall kunna bevara köpkraften vid en inflation på 6 96. Före 1977 tilläts inflationen automatiskt höja den statliga inkomstskatten, men den första borgerliga trepartiregeringen satte stopp för detta missförhållande genom att införa ett inflationsskydd. Sedan 1981 har detta skydd successivt urholkats. För 1984 motsvarade inflationsskyddet blott en prisstegringstakt på 4,1 20, och för 1985 skyddas skatteskalorna blott för en inflation på 2,65 70. För årets skatteskalor sker ingen uppräkning av basenheten, vilket skulle ha skett enligt ett tidigare regeringsbeslut. Hur det blir för 1987 års inkomster är det ingen som vet utanför den allra innersta regeringskretsen. Regeringen har aviserat en proposition i vår om inkomstskatten, men det är enligt min uppfattning helt oacceptabelt i nuvarande avtalsläge att lägga fram en budget där man bara vet inkomstskattens storlek för halva budgetåret. Jag hoppas på ett klarläggande från statsrådet Johanssons sida, och för vår del kräver vi fullt inflationsskydd. Vid sidan av sänkt marginalskatt och ett inflationsskydd av inkomstskatteskalorna är behovet stort att reformera familjebeskattningen. Som den nu är utformad rymmer den stora orättvisor, framför allt i form av olikheter om familjeinkomsten tjänas in av en eller två föräldrar. Självfallet är det huvudsakligen flerbarnsfamiljer som kommer i kläm eftersom de i högre utsträckning är hänvisade till att leva på en inkomst. Det är mot denna bakgrund som vi återkommer med förslaget om grundavdrag för barn i den kommunala inkomstbeskattningen, som ju för de allra flesta barnfamiljer utgör den tyngsta skatten. Reformen, som innebär ett grundavdrag för barn med 15 000 kr. per hemmavarande barn upp till 18 år, föreslås genomförd under tre år med början den 1 januari nästa år. Vi anvisar också hur vi har tänkt oss att finansiera det hela. I åratal har vi från moderat håll påvisat det orimliga i att barntillsynskostnader inte är avdragsgilla vid beskattningen. En grundprincip i vår skattelagstiftning är ju annars att man får avdrag för kostnader för inkomsters förvärvande. För det alldeles övervägande antalet föräldrar som förvärvsarbetar är utomstående hjälp med barntillsynen ett måste, och vi tycker att det är orimligt att denna utgift skattemässigt betraktas som en privat levnadskostnad. En sådan avdragsrätt skulle också få det goda med sig att den nuvarande ”svarta” barnomsorgen skulle försvinna. Vår partimotion om skatterna innehåller en lång rad andra förslag, men då dessa frågor kommer att behandlas här i kammaren senare i vår när skattemotionerna kommer upp på dagordningen, skulle det föra för långt att här närmare utveckla dessa våra förslag. Sammanfattningsvis tror jag att man kan säga att en majoritet av svenska folket har fått klart för sig att ett villkor för en fortsatt välståndsökning är en lägre skattebelastning. Inte minst skrämmande har det varit att antalet socialhjälpstagare dramatiskt har ökat och nu uppgår till över en halv miljon. Här måste en ändring komma till stånd, och ett verksamt medel är sänkta skatter. Detta vet socialdemokraterna mycket väl, men har hittills nöjt sig med att vilja utreda frågan.

Herr talman! Den minnesgode erinrar sig säkert att det inte är så särskilt många år sedan som socialdemokraterna med stor energi hävdade att man inte skulle blanda in skatterna i lönerörelsen. Denna uppfattning hävdade man under de år då man skapade den orimliga marginalskattesituation som vi i dag lider av. Nu finner man det naturligt att löneministern sköter skattedebatten, även om han inte har tagit sig hit. Jag fick för ett ögonblick det intrycket att man kanske fann det ännu mer naturligt att biträdande socialministern skulle ta sig an skattesystemet här. Det kanske kan ligga någon symbolik i det. I dag är det regel att regeringen måste blanda sig i avtalsrörelsen med kosmetika av skilda slag på skatteområdet. I stället för att skapa långsiktighet i skattepolitiken ger man inte besked ens på de vitalaste punkterna såsom skatteskalor och inflationsskydd. Man mörkar som i det värsta pokerspel i stället för att spela med öppna kort. I en tidigare debatt tog jag upp de svårigheter som den socialdemokratiska skattehöjningspolitiken skapar i årets avtalsrörelse. Skatterabatten skulle ju kompensera för 3 70 inflation, som blev närmare det dubbla. Nu försvinner skatterabatten, utom för några hundra tusen deltidsarbetande, främst kvinnor, som i form av efterskatt skall betala tillbaka merparten av vad de fick ut lagom till valet. Villaskatten fördubblas i år, vilket betyder ungefär 500 kr. mera i skatt för en genomsnittlig villaägare. Nästa år höjs skatten med ytterligare 500 kr., och sedan förblir den på denna nivå, om inte ytterligare höjningar kommer. Ett borttagande av inflationsskyddet betyder för en genomsnittlig industriarbetare att skatten ökar med ungefär 600 kr. Det är ytterligare en komplikation i avtalsrörelsen. När finansministern i gårdagens debatt konstaterade att budgeten inte innehåller några nya skattehöjningar, betyder detta således inte att inga skatter höjs. De höjningarna är redan inlagda på ett ganska fiffigt sätt. På skatteområdet får man inte mycket vägledning genom årets finansplan. Avsnittet om skattepolitik inleds med en redogörelse för skattesystemets uppgifter: ”Skatterna skall finansiera den offentliga sektorns utgifter. Skattesystemet skall bidra till att utjämna inkomster och förmögenheter. Det är vidare angeläget att skattesystemet utformas så att produktiva insatser i form av arbete, företagande och sparande uppmuntras, medan spekulativa beteenden och lånefinansierad konsumtion motverkas. Skattesystemet bör också kunna användas inom stabiliseringspolitiken.” Var och en inser säkert att det är omöjligt att uppfylla alla dessa mål. När man dessutom talar om att skattesystemet skall vara enkelt, robust och begripligt, blir det sannerligen inte lättare. Om man i ett välfärdssamhälle av Sveriges typ uppställer kravet att många och viktiga välfärdsmål skall lösas och upprätthållas genom statens försorg, tenderar skattetrycket av naturliga skäl att bli högt. Redan av detta grundläggande konstaterande följer att övriga mål beträffande skattesystemet blir svåra eller omöjliga att uppfylla. Vi har därför sedan flera år tillbaka motsatt oss en höjning av skattetrycket. Det får inte öka, utan snarare borde det minska. Ett skäl för det är att ett för högt skattetryck till slut motverkar de centrala välfärdsmål som det egentligen skall finansiera. Det ser vi faktiskt ett exempel på i dagens situation. Det råder stor enighet i dag om vikten av att med kraft bekämpa inflationen. Mot bakgrund av detta framstår regeringens faktiska åtgärder som högst anmärkningsvärda. För innevarande år, 1986, har regeringen helt slopat inflationsskyddet i inkomstskalorna. Man har förklarat att man tänker komma tillbaka, men ingen vet egentligen hur det skall bli. Det här är givetvis inte godtagbart. Däremot verkar regeringens bedömning av inflationen nu mera realistisk än i tidigare budgetförslag, och detta är givetvis ett framsteg. Men än bättre hade det varit om man hade velat backa upp sina beräkningar med ett fullständigt inflationsskydd. I folkpartiets budgetalternativ föreslår vi att skatteskalorna inflationsskyddas fullt ut. Vi menar också att den faktiska inflationen skall läggas till grund för inflationsskyddet. Nå, är då skattesystemet enkelt, robust och begripligt? Jag vet inte om jag kan beteckna ett skattesystem som enkelt när en småföretagare skall sätta kryss på blanketten och ställs inför 98 möjligheter i en normal deklaration. Jag vet inte om jag kan beteckna skattesystemet som robust när man behöver införa en generalklausul som kan undanröja fullt lagliga aktioner eller handlingar på civilrättens område genom att de sker i en viss kombination. Jag vet inte om skattesystemet är begripligt, när vi nästan dagligen påminns om att inte ens skattemyndigheterna själva förmår att korrekt tillämpa det. Det höga skatteuttaget och därmed mängden av olika skatter har medfört en starkt ökande mängd lagar och bestämmelser på skatteområdet. Sammantaget har dessa lett till ett system som i dag är så sammanvävt och snårigt att det inte längre är möjligt att förutse skattemässiga och därmed ekonomiska konsekvenser av ett visst handlande. På folkpartiets initiativ inleddes under den borgerliga regeringsperioden ett reformarbete som nu resulterat i ett förenklat deklarationsoch taxeringsförfarande. Dessa förenklingssträvanden måste nu drivas vidare, så att väsentliga förenklingar kan uppnås även på andra skatteavsnitt. En annan uppgift för skattesystemet var enligt finansplanen att uppmuntra produktiva insatser. Hur är det med den saken? Det är närmast självklart att ett högt skattetryck och ett skattesystem som upplevs som krångligt och orättvist påverkar människors beteende. Reaktioner av skilda slag kan då naturligtvis inte undvikas. Många tecken tyder nu på att skattesystemet inte ens nöjaktigt fyller funktionen att uppmuntra till produktiva insatser. Det kanske mest drastiska tecknet därpå är att medborgare allt oftare åberopar det höga skatteuttaget som skäl för att flytta utomlands. Dessa utflyttningar har nu fått en sådan omfattning att de inte kan negligeras. Vi har vid upprepade tillfällen från folkpartiets sida betonat att inget land i längden har råd att hålla sig med ett skattesystem som driver en betydande del av dess mest framgångsrika idrottsstjärnor, forskare, företagare och andra medborgare utanför gränserna. Det gäller inte bara situationen för dem som flyktar. På sikt påverkas faktiskt tillväxten i ekonomin och därmed levnadsstandarden för alla människor. Lagstiftning av den typ som nyligen beslutats i riksdagen för att möjliggöra för utländska forskare att arbeta här i landet utgör också exempel på att något gått snett. Denna lagstiftning kan möjligen medföra att det blir lättare att få hit utländska forskare. Att hålla kvar våra egna talanger inom landet kan den däremot absolut inte. Det innebär att vi riskerar en fortsatt avtappning av högutbildade och kvalificerade tekniker och forskare. Det säger sig självt att vår industriella utveckling allvarligt kommer att påverkas av detta. Därigenom försvåras vårt arbete. mot ekonomisk balans och försvagas vår konkurrenskraft gentemot utlandet. Hade det nu funnits någon löneminister i kammaren skulle jag ha velat fråga honom vad det finns för skäl för att svenska forskare som arbetar skuldra vid skuldra med utländska kolleger skall betala en rejält högre skatt. Inom folkpartiet förstår vi självfallet att det inte är dessa grupper som jag här talat om som har det besvärligast i dagens Sverige. De insatser vi vill göra beror inte på att just dessa grupper skulle vara i störst behov av hjälp. Men det finns egentligen bara en väg att höja levnadsstandarden för hela nationen, och den vägen är att man satsar på tillväxt, som Bengt Westerberg framhöll under gårdagen. Den tillväxten skapar man absolut inte genom att ytterligare beskatta de grupper som jag nyss nämnde och genom att införa ännu förmånligare orättvisa skattefavörer för utlänningar. Det måste bli ekonomiskt acceptabelt att höja sina inkomster genom hederligt arbete och sparande, genom att utbilda sig och ta ansvar för att satsa på företagande. Allt detta höjer välståndet inte bara för den som direkt berörs, utan för hela nationen. Vi kan, som Bengt Westerberg sade, inte bara sitta och plita lottolappar. Det behövs en reformering av skattesystemet. Jag har redan sagt att skattetrycket inte får tillåtas öka. Enligt vår mening föreligger i nuvarande situation inte förutsättningar för mera omfattande skattesänkningar. De belopp som står till förfogande är begränsade. Men det är alldeles nödvändigt att gå vidare med fortsatta marginalskattesänkningar. Vi föreslår därför att marginalskatten under innevarande mandatperiod sänks till högst 50 26 på inkomster från den nuvarande brytpunkten och upp till 200 000 kr. Trots att riksdagen inte biföll detta förslag i våras menar vi att denna sänkning måste ske under innevarande mandatperiod. Vi föreslår därför att den sker i två steg genom justering av skatteskalorna för inkomståren 1987 och 1988. Vi föreslår vidare att marginalskattetaket sänks till 70 26 under samma tid.Genom vårt förslag kommer nästan alla inkomsttagare att få behålla minst hälften av en lönehöjning. På sikt får detta positiva effekter på tillväxten i ekonomin, vilket jag nyss redogjorde för. Det underlättar i sin tur en fortsatt reformering av inkomstskatteskalorna. Det blir därigenom lättare att gå vidare med marginalskattesänkningar även i de närmast underliggande skikten. Herr talman! I dag har vi en teknikutveckling och en produktutveckling som rusar fram med ett snabbtågs fart. Det är ganska uppenbart att vi måste vara med på det tåget om vi skall kunna bevara vår ställning som industrination. Det är därför som vi inom folkpartiet har utformat skattepolitiken på det här sättet.

Herr talman! När regeringens företrädare i dag talar om den gynnsamma utvecklingen av svensk ekonomi, går man förbi jämförelsen mellan vårt land och våra främsta konkurrenter på världsmarknaden. Visst är det sant att inflationen minskat, men fortfarande är inflationen i vårt land dubbelt så hög som exempelvis i våra främsta konkurrentländer Västtyskland och Japan. Beträffande räntan är situationen densamma. Vad blir resultatet av detta i framtiden? Ja, vår konkurrenskraft blir sämre, och våra exportmöjligheter begränsas. Ser vi därtill på den oro det i dag är på den svenska arbetsmarknaden, med lönekrav som vida överstiger det utrymme som finns, då ter sig framtiden allt annat än så ljus som regeringen vill ge sken av. Regeringen vill gärna jämföra åren i 1970-talets sista hälft, en period med lågkonjunktur över hela Västeuropa och en enorm höjning av oljepriset, med åren 1983-1985 med en betydande högkonjunktur och under 1985 starkt sjunkande oljepriser. Det är två perioder som inte går att jämföra med varandra. Den utveckling som varit under den sistnämnda tidsperioden beror framför allt på internationell utveckling. Den kan knappast regeringen ha äran av. Verkligheten är ju att det är den internationella konjunkturutvecklingen och de sjunkande priserna på oljan som i allra högsta grad medverkat till den förbättring av den svenska ekonomin som nu har skett. Trots dessa gynnsamma förutsättningar har man inte förmått att bemästra den inhemska inflationen. Även om inflationen sjunkit är det, som jag nyss sade, ett faktum att inflationen ligger på en dubbelt så hög nivå som i våra främsta konkurrentländer på exportmarknaden. Det finns därför all anledning att uppmärksamma den verklighet vi befinner oss i och inte bara skönmåla. I gårdagens debatt — den mest olustiga jag lyssnat på — ägnade regeringens företrädare en stor del av sina anföranden åt att förvränga oppositionspartiernas budgetalternativ. Det var en debatt som sannerligen inte skapar några förutsättningar för samförstånd utan i stället sprider olust och politikerförakt. En förutsättning för en sakdebatt är dels att man läser de framtagna alternativen, dels att man respekterar förslagen sådana som de framlagts. Snart får vi en finansdebatt, varför jag inte skall gå in i en sådan diskussion nu. Det finns anledning att återkomma vid finansdebatten. Jag skall nu i huvudsak beröra de förslag på skatteområdet som centern framlagt i partimotionen. Marginalskatten är i år som tidigare den dominerande frågan i skattedebatten. Men marginalskatten har inte samma procentsats för alla. Marginalskatt är den skatt vi får erlägga på den sist intjänade 100-kronorssedeln, detta oberoende av om vi tjänar 50 000, 100 000 eller 500 000 kr. Det är därför fel, när man säger sig vilja sänka marginalskatten, att enbart tänka på höginkomsttagarna. För centerns del har det varit och är en fast målsättning att som en första etapp åstadkomma vad som skatteuppgörelsen mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna innebar, nämligen att 90 26 av inkomsttagarna skulle ha en marginalskatt som inte översteg 50 20. Socialdemokraterna svek denna uppgörelse, och genom deras agerande är vi i dag längre borta från denna målsättning än vad vi var 1985. Jag vill därför ställa en fråga till statsrådet Bengt K. Å. Johansson — han är visserligen inte närvarande men jag förmodar att han lyssnar på debatten: Har socialdemokraterna helt övergivit målsättningen om högst 50 96 marginalskatt för 90 96 av inkomsttagarna? Är ni socialdemokrater beredda att låta inflationen skärpa skatteuttaget? Om inte skulle jag rekommendera er att i avsaknad av något eget förslag lyssna något på centerns förslag. Vi föreslår dels att brytpunkten, som nu ligger på 124 800 kr., lyfts upp till 140 400 kr. genom att man beräknar brytpunkten på 18 basenheter i stället för på 16. Dessutom bör indexuppräkning ske med hänsyn till inflationen. Vi skulle då få en brytpunkt på ca 145 000 år 1987, ett krav som också ställts från bl.a. TCO. Dessutom skulle vi enligt statistiska centralbyråns beräkningar uppnå målet 50 26 marginalskatt för 90 26 av inkomsttagarna under 1987. Ett betydande problem i skattesystemet är den marginaleffekt som kan uppstå när inkomsten ökar och den inverkan detta kan medföra på bidragssidan. Effekten kan i vissa fall bli förödande. Huvuddelen av inkomstökningen går i skatt och endast ett blygsamt belopp kan bli kvar för inkomsttagaren, även vid relativt låg inkomst. Centern har påtalat detta och kräver snabba åtgärder för att begränsa marginaleffekten. Jag måste säga att jag blev ganska upprörd under frågestunden när finansministern ville nonchalera detta problem, som vi ändå inte kan komma ifrån. Det ger en hämmande effekt när det gäller att öka sin inkomst, och det är en orättvisa att även låga inkomstlägen får en marginaleffekt som är alldeles orimlig. Kommunalskatten är för de allra flesta, ja, för mer än 95 96 av skattebetalarna, den drygaste delen av inkomstskatten. Först vid inkomster över 350 000 kr. är den statliga inkomstskatten störst. Centern föreslår att det kommunala grundavdraget, som nu är 7 500 kr., höjs till 9 000 kr. Genom en höjning av grundavdraget ges en skattelättnad åt alla. Det är ett enkelt, rättvist system, långt bättre än regeringens invecklade och ur administrativ synpunkt besvärliga avdragsregler, som ju också endast har riktat sig till speciella grupper. En höjning av grundavdraget vid den kommunala beskattningen ger en rättvis skattelättnad — lika för alla. Jag vill rikta frågan till statsrådet Johansson, om han lyssnar: Är ni intresserade av en sådan åtgärd, som skulle ge alla en viss skattelättnad? En av grundtankarna i skatteuppgörelsen 1981 var att man skulle lägga fast inkomstskattepolitiken för några år framåt. Nu blev det inte så som avsikten var på grund av att socialdemokraterna svek, men jag frågar mig om det finns någon möjlighet att uppnå ett flerårsavtal på avtalsområdet om man inte vet hur skatterna kommer att se ut under de närmaste åren. Vad gör regeringen i dag? Efter vad jag kan finna gör man ingenting. Visserligen står det något i budgetpropositionen om att ett förslag skall läggas fram på våren. Men vad är avsikten? Skall det korrigera effekterna av avtalsuppgörelserna om dessa inte överensstämmer med regeringens ekonomiska politik? Vad är det egentligen regeringen har för avsikt att komma med? Om avsikten är att underlätta en uppgörelse på avtalsmarknaden, borde förslaget beträffande skattepolitiken för de närmaste åren ha funnits på riksdagens bord redan nu. Men inget sådant förslag från regeringen finns. Nog förstår jag löntagarnas oro för vad regeringen nu har att komma med och för att regeringen även i fortsättningen kommer att låta inflationen skärpa skatteuttaget. Så är det ju under detta år, och det finns naturligtvis all anledning att känna oro för framtiden när regeringen inte ens i dag vill presentera sina avsikter. En annan fråga som ständigt diskuteras är vad som kan göras för barnfamiljerna.

Arvsoch förmögenhetsbeskattningen är föremål för utredning. Finansministern har antytt ett visst intresse för att något begränsa de orimliga konsekvenser som reglerna i vissa fall kan medföra. Jag hoppas verkligen att förslag i denna riktning kommer att läggas fram. Men jag vill då understryka vikten av att en sänkning av arvs-, gåvooch även förmögenhetsskatten sker, så att den inte berör bara de allra största förmögenheterna utan också förmögenheter i lägre skikt. Också i skikten under 1 milj.kr. kan skatten medföra stora problem. Socialdemokraterna har i regeringsställning vidtagit en del åtgärder på skattepolitikens område som inneburit att man riktat förmåner mot vissa grupper. Motivet har ibland varit förenkling. Men mot småföretagare har åtgärderna ofta varit motsatsen: krångel, orättvisa och oginhet. Man kan bara nämna uttagsreglerna för B-skattarna, räntetilläggen och förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Varför kan inte regeringen vara med på att t.ex. ta bort räntetilläggen? Riksskatteverket har visat vad det kostar i tid och pengar att ha reglerna kvar. Är det inte lika viktigt att förenkla på detta område som för löntagarna? Och Prot. 1985/86:72 när det dessutom är nära nog omöjligt att tillämpa reglerna utan att det i 6 februari 1986 många fall uppstår uppenbar orättvisa, borde man då inte kunna ta bort dessa orimligheter i skattesystemet, vilket också riksskatteverket har föreslagit? Räntetilläggen ger så litet i inkomst för staten — administrationen tar nära nog hela effekten. Jag vill till sist säga att jag beträffande den framtida skattepolitiken anser — som jag redan framfört — att vi skall sänka skatten för alla och ta hänsyn till alla grupper. Det kan inte vara möjligt att i dagsläget tänka på skattelättnader endast för dem som har de högsta inkomsterna. Skatten drabbar alla tungt. När det gäller den framtida reformeringen av skattesystemet måste målsättningen vara att ta hänsyn till alla inkomsttagare och göra det så rättvist som möjligt. Jag anser att en sänkning av kommunalskatten för alla är en viktig sak.

Herr talman! Varje konstruktiv diskussion om dagens problem måste tas som utgångspunkt när det gäller de problem som nationen har stått inför under de senaste åren. I de handlingslinjer för att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen som drogs upp 1981 i programskriften Framtid för Sverige redovisades den svåra uppgift som vårt land stod inför. I den första fasen skall återhämtningspolitiken koncentreras till de sjuka punkterna i vår ekonomi. Underskotten, inflationen och arbetslösheten måste nedbringas under en ny period av tillväxt skapad av ökad export, mindre import och en selektiv investeringsoffensiv. Konsumtionen måste begränsas i den utsträckning som krävs för att dessa mål skall kunna uppnås. Detta kan också uttryckas så, att anspråken på förbättrade levnadsvillkor och nya samhällsinsatser får stå tillbaka för den helt nödvändiga uppgiften att undanröja det hot mot vårt ekonomiska oberoende och den fulla sysselsättningen som underskotten, utlandsupplåningen och inflationen utgör. Det var den tredje vägens ekonomiska politik som redovisades i nämnda handlingsprogram. När denna kunde sättas i verket hösten 1982 var utgångsläget ännu värre än vi 1981 trodde att det skulle vara. Uppgiften blev således ännu svårare. Vi visste dock att den var så pass svår att återstoden av 1980-talet skulle behövas för att vi skulle kunna komma till rätta med obalanserna — kanske skulle det dröja ännu längre. Det är viktigt att konstatera detta, för inte riktigt alla medborgare har väl häftet Framtid för Sverige på sitt nattduksbord när de sover. Uppenbarligen finns det också en och annan medlem av det socialdemokratiska partiet som har tappat bort sitt exemplar. Analysen av vårt lands ekonomiska problem var viktig och även riktig. Det recept som skrevs ut var det rätta. Under de tre år som gått har utomordentligt goda resultat uppnåtts. Det finns ingen anledning att på någon punkt ta tillbaka vad som redovisades i valrörelsen. Den snabbt ökande arbetslösheten har hejdats och förbytts i minskad arbetslöshet, kraftigt ökad sysselsättning och — det är inte minst viktigt —- ökad sysselsättning inom industrin. Industriproduktionen har ökat med ca 15 96, och industrins investeringar har stigit med 40 26. Exporten har ökat med 17-18 20. Bytesbalansunderskottet har bringats ned kraftigt. Budgetunderskottet har bringats ned till 50 miljarder, från att ha legat på 90 miljarder när vi övertog regeringsmakten. Det offentliga sparandet har restaurerats, så att underskottet i detta sparande nu är nere på 1,5 96, från att år 1982 ha legat på 6 70, av den samlade produktionen. Sparandet i ekonomin och även investeringskvoterna har stigit kraftigt. Inflationen är nu den lägsta sedan 1960-talet, och den är snabbt på väg nedåt. Man kan sammanfatta det hela på följande sätt: Vi har fått ned arbetslösheten och stärkt sysselsättningen. Vi har vänt katastrofkurvorna när det gäller budgetunderskottet och den därmed sammanhängande skuldsättningen samt de tunga bördor som därigenom läggs på det svenska folket. Vi har byggt Sverige starkare genom en investeringsoffensiv inom näringsliv och industri. Den urholkning av reallönerna som skedde under de borgerliga åren har stoppats. Det har blivit en liten förbättring. Den reallönesänkning som arbetare och tjänstemän fick utstå under de borgerliga åren motsvarade en hel månadslön. Därför är det inte så konstigt att man är otålig över att det dröjer innan reallönerna allmänt sett stiger. Men samtidigt finns det en bred förståelse för att det enda sättet att åstadkomma en fast grund för höjda reallöner och nya samhällsinsatser är att bygga ut industrin, att öka sparandet i ekonomin och att få ned budgetunderskottet. Det är på det sättet vi får ned inflationen och räntorna, det som driver upp lönekrav och kostnader. Spåren förskräcker. Mellan 1976 och 1982 uppgick inflationen till i genomsnitt drygt 10 76 om året. Därmed urgröptes köpkraften, och vi hamnade i en ond cirkel med priser och löner som jagade varandra. Reallönerna och landets konkurrenskraft var förlorarna. Mellan 1976 och 1983 nästan fördubblades de nominella lönerna; de steg med 95 4. Inflationen gjorde dock att reallönerna under samma period föll med 10 Ze. Medan vi i lönekuvertet fördubblade lönen i kronor och ören förlorade vi i själva verket en månadslön i köpkraft. De här frågorna har diskuterats grundligt i de s.k. Rosenbadssamtalen. Vid dessa samtal har alla varit överens om att allt förnuft talar för att man parallellt skall försöka få ned löner och priser till en låg nivå. Det är först då som vi har utsikter till höjda reallöner och förbättrad köpkraft. Vi har fått arbeta hårt för att bryta upp inbyggda prisoch kostnadsmekanismer. Det gäller inte minst förväntningarna om fortsatt snabb prisutveckling. Prisstegringarna är nu de lägsta på mer än ett decennium. Prisstegringen i januari i år var också den lägsta på 15 år. Vi har nu möjligheter att definitivt förankra den lägre prisstegringstakten i vår ekonomi. Nu minskar pristrycket ytterligare. Det finns starka skäl att tro att priserna på varor i den internationella handeln kommer att ligga stilla eller sjunka under 1986. Det är en ganska unik situation. Det beror på sjunkande råvaruoch oljepriser och oförändrade eller mycket långsamt stigande arbetskraftskostnader i flera för oss viktiga länder. Det är ett enastående tillfälle för oss att få ned prisoch kostnadsstegringarna ytterligare. Landsorganisationen har understrukit den stora betydelse prisutvecklingen har för lönekraven och uppmanat till en nationell samling mot inflationen. Det är utomordentligt. Stat och kommun måste hålla igen på sina höjningar. Handeln har förklarat att den inte kommer att öka sina marginaler och vill på det sättet ge sitt bidrag till inflationsbekämpningen. Jag vill uppmana producenterna, via Industriförbundet, att ta fatt i stafettpinnen och deklarera att man kommer att kasta de gamla priskalkylerna och arbeta efter nya, där oförändrade priser är det normala. Det skulle vara ett viktigt bidrag till inflationsbekämpningen och ett viktigt moment i avtalsrörelsen. Jag har nu inbjudit Industriförbundet att diskutera företagens och de svenska producenternas medverkan i inflationsbekämpningen. Att de medverkar och inte tar varje tillfälle att höja priserna är utomordentligt betydelsefullt för att vår kamp mot inflationen skall bli framgångsrik. Den priskalkyl för 1986 som återfanns i den preliminära nationalbudgeten — jag vill understryka att det inte var någon prognos eller något mål för inflationsbekämpningen — gav vid handen att konsumentpriserna, sett som genomsnitt, skulle ligga 5 90 över 1985 års nivå. Under loppet av året skulle prisstegringstakten komma ned i 4 20. Det som då registrerades var läget i november i fjol för dollarkurs, diskonto, oljepris och internationella priser. Gör man en kalkylmässig omräkning utifrån de motsvarande förutsättningar som nu föreligger — och med ett oljepris på 19-20 dollar — hamnar vi en bra bit lägre än 5 90, nämligen på ca 3 1/2 Ze. I årstakt skulle vi hamna på 2-procentsnivån. Detta är ett rejält förändrat utgångsläge för priskalkyleringar och för avtalsförhandlingar. Med oförändrade eller sjunkande priser på det internationella området ligger det i våra egna händer om vi nu kan få ned inflationstakten riktigt rejält. Att så sker är det viktigaste för löntagarna, och det är det som är viktigast också från fördelningspolitisk synpunkt, eller som LO-ekonomen Claes-Erik Odhner skriver i senaste numret av LO-tidningen: ”Alla undersökningar visar att det är löntagarna som är de stora förlorarna i inflationsspelet både genom omfördelningen till kapitalägarna och genom en svagare tillväxt till följd av den framtvingade åtstramningspolitiken. Det ligger framför allt i löntagarnas eget intresse att hålla löner och priser inom utrymmet. Det är enda sättet att öka produktionen och få till stånd — Prot. 1985/86:73 bestående reallöneökningar.” 6 februari 1986 Det kan också vara ett svar på det som Paul Lestander frågade om. Nu finns det de som hävdar att lönerna inte spelar så stor roll för priserna. Det skulle i första hand vara andra faktorer som driver upp priserna: importen, devalveringarna, politiskt beslutade avgiftsoch skattehöjningar, räntehöjningar och ökade vinstmarginaler. Jag vill hävda att de som torgför uppfattningen att lönerna spelar liten roll i prisbildningen talar mot bättre vetande eller har missförstått mekanismerna eller statistiken. Kostnader slår förr eller senare igenom i priserna, och lönerna är i de allra flesta sammanhang en mycket stor post i kostnaderna. Visst kan en höjd produktivitet hålla nere kostnadsgenomslaget, men denna höjda produktivitet är ingenting som uppträder bara i vårt land och medger därför inte oss att ha en snabbare lönestegring än man har i våra viktigaste konkurrentländer. Inom handel och distribution kan ingenting skymma det faktum att höjda löner med mycket stor kraft slår igenom i höjda priser. En devalvering är en lönesänkning som drivs fram därför att de varor vi måste sälja utomlands för att betala importen blivit för dyra. Devalvering är detsamma som lönesänkning. Vi hade fem devalveringar i vårt land åren 1976-1982. När staten höjer post-, järnvägsoch teletaxorna och kommunerna höjer kostnaden för sophämtning och bussresor är detta en konsekvens av att de statsoch kommunalanställda vill ha höjda löner när industrins anställda får det, samtidigt som vi värjer oss mot höjda skatter, som ju också suger köpkraft ur våra lönestegringar. Lönehöjningar till alla som arbetar i stat och kommun måste antingen betalas med skatteintäkter eller också med taxor, något annat gives inte. Och därvid är det givetvis av betydelse att tjänstesektorn och den gemensamma sektorn i vårt land är större än i de allra flesta andra länder. Återstår så det här med räntor och vinstmarginaler. Ja, vi har en hög ränta i Sverige, även om den nu är på väg ned. Det är inte minst för att få ned räntenivån och därmed inflationen som vi metodiskt behöver fortsätta arbetet med att stärka ekonomin genom bl.a. sänkt budgetunderskott. Vinsterna kan sjunka när räntan sjunker och investeringar i företagen därigenom blir billigare. Vinstnivån tvingades upp för att få i gång investeringarna samtidigt som räntan var mycket hög. Allt detta bestyrks i den rapport som en grupp fackliga ekonomer har lagt fram rörande sambandet mellan löneoch prisutvecklingen och som Paul Lestander åberopar. Det är beklagligt att man på vissa håll vantolkat rapporten. Den ger verkligen inte stöd för slutsatsen att det nu skulle vara dags, eller ens möjligt, att utan svåra verkningar för sysselsättning och reallöner öka konsumtionsandelen av vår ekonomi på sparandets och investeringarnas bekostnad. Det är min förhoppning att man på förhandlingssidan läser och begrundar rapporten. Herr talman! Jag vill också säga några ord om konsumentpolitikens roll i detta sammanhang. Jag räknar med att lägga fram en proposition om konsumentpolitiken i vår på grundval av det utredningsarbete som skett. 127 Den konsumentpolitik som vi byggde upp i början av 1970-talet var i huvudsak inriktad på att stärka konsumenternas ställning i förhållande till producenter och säljare. Konsumenterna skulle med hjälp av samhällets konsumentpolitiska organ kunna påverka produktionen, rensa marknaden från dåliga eller rent av skadliga varor, motverka kartellisering, bromsa prisstegringarna och få hjälp att hitta rätt på marknaden. Stora landvinningar har också gjorts. Det har städats undan. Dåliga produkter försvinner snabbare. På området för hushållskapitalvaror har en väldig sanering skett. Vår ambition är att försvara dessa konsumentpolitiska landvinningar och samtidigt förbättra det system vi har. En uppgift bör vara att i än högre grad inrikta konsumentpolitiken på hjälp och stöd åt dem som bäst behöver detta. När många hushåll har det besvärligt behövs konsumentpolitiken som bäst. Många konsumenter och hushåll klarar påfrestningarna utan hjälp. Många har marginaler att ta av och kan planera sina inköp. De har tid och möjlighet att ta till sig den information och kunskap som finns. De kan och gör också de riktiga avvägningarna inte bara mellan pris och kvalitet utan också mellan vad man bör köpa och vad man kan avstå ifrån. De kan storhandla och klara förvaringen och vid behov få hyggliga krediter. Men alltför många är inte i den situationen. Deras ekonomi är ansträngd. De lever på marginalen eller under strecket. De har sett sin köpkraft urholkas och har tagit i anspråk det sparkapital som fanns. De har inte sällan dragit på sig skulder med tunga räntor och amorteringar. Planeringen ersätts av kampen att klara sig fram till nästa månadsskifte, nästa avlöningstillfälle, impulsköpen ersätter planeringen när det ekonomiska utrymmet vidgas. Det blir en framträdande uppgift att ge stöd åt de konsumenter som befinner sig i denna situation. Dessa konsumenter behöver bättre än andra känna till vilka köp som är de bästa, när en investering i hushållet skall göras, hur kreditkostnaden blir så låg som möjligt när man behöver köpa på kredit, och de behöver framför allt hjälp med att planera sin ekonomi och sin hushållsbudget. Ett hushållsekonomiskt betraktelsesätt har varit ledmotiv i det arbete som konsumentpolitiska kommittén har bedrivit. Jag har lätt att ansluta mig till det synsättet, konsumentpolitiken hör hemma i en ekonomisk verklighet där löner, pensioner och transfereringar finns på den ena sidan, och priser, taxor och hyror på den andra. Konsumentpolitiken har den viktiga rollen att spela att medverka till att konsumenterna får maximalt utbyte för sina pengar. Desto viktigare är det att konsumentpolitiken tillåts spela en central roll på konsumenternas sida, när hushållen har det knappt och utrymmet för ökad konsumtion är snålt inom överskådlig tid. Herr talman! I den föregående omgången ställdes några frågor om skatter, och jag skall, ehuru jag inte är den ansvarige ministern på detta område, ändå försöka ge mig på att besvara frågorna. Kjell Johansson frågade varför utländska forskare skulle ha lägre skatt än svenska forskare av samma klass. Jag uppfattar frågan som retorisk — Kjell Johansson vet grunderna för det förslag som lades fram och som antogs av riksdagen, nämligen att när man är gästande forskare i ett land så händer det ganska ofta att man får vissa förmåner, vilket också vederfarits svenska forskare utomlands. För utländska forskare i Sverige är situationen den att de inte kan få förmånen av pension och andra sociala förmåner som normalt tillkommer svenska forskare. Detta har man redogjort för ordentligt i förberedelserna till de särskilda bestämmelser på skatteområdet som gäller för utländska forskare. Knut Wachtmeister tyckte att det var en tillnyktring att skattefrågorna kommer upp i avtalssammanhang. Ja, jag kan väl säga att visst har det spridit sig att skatter och löner hör ihop. Alltmer diskuteras reallönen såsom en norm som bör gälla i avtalsförhandlingarna, även om det finns gränser för hur långt man kan sträcka detta resonemang och framför allt vilken effekt det haft. Det ser man på löntagarnas reallöner under de gångna åren. Regeringen har i finansplanen alldeles klart sagt att den är beredd att lägga fram ett skatteförslag om det kan påverka avtalsrörelsens förläggning i tiden, dvs. om man kan sikta in sig på ett flerårsavtal, vilket det finns många motiv för. För den svenska ekonomin skulle det vara mycket gynnsamt med ett flerårsavtal. Jag kan bara konstatera, och det är också ett svar till Stig Josefson, att det inte fanns något sådant intresse från parternas sida att diskutera ett flerårsavtal när den frågan bragtes på tal. Därmed fanns det heller inga motiv att påskynda ett skatteförslag som skulle kunna läggas fram tidigt under våren, utan det kan komma i den ordinarie omgången.

Jag tycker att skatterna hör till bilden, men det är litet förvånande att höra att det här väcks frågor om varför vi inte har lagt fram något skatteförslag av dem som i andra sammanhang normalt avvisar tanken att det finns ett samband mellan skatter och löner och menar att statsmakterna skall hålla sig undan från den typen av diskussioner mellan parterna. Låt mig också till Stig Josefson beträffande marginalskatter säga att det kommer ett förslag från regeringen om skatterna under kommande år. Då är det fråga om att uppnå målet att en majoritet av löntagarna, som det ursprungligen formulerades, skall ha högst 50 26 marginalskatt. Vi har tagit på oss uppgiften att se till att vi så snart som möjligt uppnår målsättningen att 90 20 av inkomsttagarna skall ha högst 50 26 marginalskatt. Det är klart att det är en av de frågor som kommer att tas upp i det förslag om skatter som så småningom kommer att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Att ingen enda av socialdemokraternas ledamöter i skatteutskottet är närvarande när riksdagen i en allmänpolitisk debatt diskuterar skatter förvånar mig inte — det har hänt förr. Jag är mer förvånad över att statsrådet Johansson genom sin frånvaro hållit oss i ovisshet om huruvida han hört våra inledningsanföranden eller ej. Nu har vi fått erfara att han har lyssnat på oss, men respekten för riksdagen borde ha motiverat att han varit fysiskt närvarande från början. Jag fick inte tillfredsställande svar på de tre frågor jag ställde. Bl.a. frågade jag om inflationsskyddet av skatteskalorna skulle återinföras från den 1 januari 1987. Man skall inte lägga sig i avtalsrörelsen, säger statsrådet. Men faktum är att regeringen tidigare har beslutat att det skulle finnas ett visst skydd mot inflationen i skatteskalorna — det har vi haft 1984, och det har vi haft 1985, ehuru det då var otillräckligt. Vi har det inte i år. Det måste vara av intresse för avtalsparterna om det kommer att finnas något inflationsskydd nästa år. Vidare frågade jag om statsrådet kunde garantera att regeringen inte ämnade föreslå skärpta beskattningsregler för aktier när det gäller reavinst och omsättning. Under den period som socialdemokraterna har regerat har vi fått en dubbelbeskattning av aktier — 19831. o. m. en trippelbeskattning. Vi har vidare fått en vinstdelningsskatt som går till löntagarfonderna, vi har fått skärpt reavinstoch förmögenhetsskatt, vi har fått en omsättningsskatt på aktier och vi har fått ett utdelningsstopp för 1984. Jag tror att det vore mycket viktigt för hela näringslivet om statsrådet här kunde ge ett klart besked i frågan, huruvida man ämnar lyssna på LO och andra förbund som krävt en skärpt reavinstskatt och en skärpt omsättningsskatt. En annan fråga jag ställde som jag inte heller fick svar på var vilka skatter som socialdemokraterna tänker sig att sänka för att leva upp till ambitionen om ett i stort sett oförändrat skattetryck. Det är ju allom bekant att vinstandelen, som är förhållandevis lågt beskattad, minskar när konjunkturen mattas. Vi står nu inför det hotet. Vilka skatter tänker sig statsrådet alltså att sänka för att leva upp till ambitionen om ett oförändrat skattetryck?

Herr talman! Högt ränteläge är omfördelande från löntagare till bankoch annat finanskapital. Nuvarande vinstnivåer är starkt inflationsdrivande. Devalveringar är omfördelande från arbetande och konsumenter till främst exportindustrin. Höga räntenivåer är omfördelande i boendet. Boendekostnaderna har ju också drastiskt stigit i en normalfamiljs ekonomi. Högre allmänt löneläge skulle vara en stor hjälp för att bekämpa budgetunderskottet, eftersom man då skulle få ett mycket större skatteuttag. Detta är mina teser i den här debatten. Och alltsammans mynnar ut i påståendet att hela det mycket välformulerade tal som statsrådet höll, det beskriver en verklighet där de arbetande människorna har fått sämre standard och där förmögenhetsägare och andra har starkt berikat sig.

Herr talman! Bengt Johansson förklarade att han inte var den ansvarige ministern då det gäller skatterna. Jag får väl ändå säga att han förmodligen är ganska väl insatt i skatterna efter sin tidigare verksamhet. Jag var ett tag orolig för att jag skulle behöva debattera skatterna med biträdande socialministern, som var kvar här i kammaren. Visserligen är skattesystemet ur led och i behov av många insatser, men att man skall behöva lägga dem under socialdepartementet är väl kanske ändå att ta i. Löneministern hänvisade till Framtid för Sverige, krisprogrammet. Jag vill bara göra några korta kommentarer till detta. Det står där att konsumtionen måste begränsas, både den offentliga och den privata. De problem vi har i dag beror, som mycket väl klargjordes av Bengt Westerberg och andra här i går, just på att ni inte har gripit er an det som ni själva skrev om. Ni var ju medvetna om att man måste ta ner de offentliga utgifterna. Här nämndes oljepriserna, som nu sjunker kraftigt. Jag tycker att det egentligen är en illustration till de problem som fanns tidigare. De stora förväntningar som uttrycktes härifrån skall man kanske inte skruva upp alltför mycket. Men jag vill gärna betona att de insatser som har gjort att vi har kunnat ta ner oljeberoendet från 70 96 till under 50 26 i dag gjordes huvudsakligen under de borgerliga regeringarnas tid, och de kostade pengar. Det var ganska stora insatser. Detta nämns också i Framtid för Sverige. Bostadssubventioner nämndes här. Vi började, och ni har förtjänstfullt fortsatt att försöka ta ner bostadssubventionerna, industrisubventionerna osv. Vi gjorde en rejäl genomgång. Det satsades väldigt mycket pengar på svensk industri, vilket också är omnämnt i Framtid för Sverige. Det talas om personalbrist vid expansion och vid en högkonjunktur. Vi gjorde stora arbetsmarknadsinsatser för att hålla kvar personalen och utbilda den, vilket vi har nytta av i dag när högkonjunkturen har kommit. Detta sagt som en bakgrund. Forskarna får förmåner — ja, visst får de det. Det finns stipendier osv., men det är ju inte vanligt att man stiftar speciella lagar för utländska forskare. När det gäller pensionerna sades det att de inte behöver betala dessa kostnader. Nej, det är klart. Men det är också orimligt, om en tysk forskare flyttar hit och en svensk flyttar till Tyskland, att de då inte skall belastas med kostnader för sina sociala förmåner. Det blir ju konsekvensen om man byter på det sättet. Andra länder har ju inte den här typen av skattelagstiftning. Jag skall återkomma i en senare replik till de mindre företagen, som har mycket stor betydelse för vårt lands möjlighet att fortsätta att utvecklas gynnsamt.

Herr talman! Statsrådet Johansson inledde med att tala om hur väl allting hade utvecklats sedan socialdemokraterna kom till makten. Jag vill bara poängtera att underskottet var 90 miljarder det första året som socialdemokraterna satt i regeringsställning, 1982/83. De två månader som de borgerliga hade makten kunde väl inte inverka så mycket. Som också statsrådet sade, har det varit högkonjunktur. Vi har det senaste året haft en gynnsam utveckling i fråga om både oljepriset och dollarkursen. Jag noterar med tillfredsställelse erkännandet att den internationella konjunkturen har varit en bidragande orsak till att man det senaste året har kunnat förbättra situationen, något som vi givetvis allesammans hälsar med tillfredsställelse. Jag noterade också med tillfredsställelse att statsrådet i slutet av anförandet erkände att man inte bara skall se till utvecklingen när det gäller inflation och löner utan att man skall jämföra med hur det är i våra konkurrentländer. Statsrådet betonade att vi inte kan ha större lönehöjningar än man har i konkurrentländerna. Detta har vi påtalat gång på gång. Detsamma gäller inflationen — utvecklingen i Sverige får inte vara sämre om vi skall klara oss i konkurrensen på exportmarknaden. Jag ställde ett par frågor om skatten, och statsrådet har sagt att regeringen var beredd att lägga fram ett skatteförslag men att det inte fanns något intresse för det. Är det inte på det sättet att om det skall finnas förutsättningar för att träffa ett avtal på arbetsmarknaden som ligger på rimlig nivå måste man också veta någonting om hur skatterna skall se ut det kommande året? Det gäller alldeles speciellt när socialdemokraterna nu inte har gjort någonting för att förhindra att det är inflationen som bestämmer skatteuttaget under detta år. Det är nog nödvändigt att följa riktlinjerna från tidigare år och ange något om skatteuttaget de kommande åren. Jag hoppas att man inte helt har släppt vad som var målsättningen vid trepartiöverenskommelsen om marginalskatten. Det kommer ett förslag, men jag tror att det hade varit värdefullt om vi hade vetat någonting om detta. Det oroade mig när statsrådet sade att löntagarna skall ha högst 50 96 marginalskatt. Jag vill innerligt hoppas att det inte bara är löntagarna, att man inte gör en speciallagstiftning där man liksom man gjorde förra året ställer företagarna utanför möjligheten att få en skattelättnad. Avsikten är välinte att stifta en klasslag mot en grupp i samhället som under de svåra åren på 1970-talet utan tvivel gjorde en oerhört stor insats och där väldigt många också i dag gör en insats till lägre betalning än någon annan grupp.

Herr talman! Jag skall först säga någonting mera om skatterna. Knut Wachtmeister tog upp frågan om beskattningen av aktier m.m.

Vi tycker att skärpningen var befogad, och farhågorna för att den skulle slå hårt mot börsen har inte besannats. Vi har haft en livlig börs, och den har också fungerat såsom en källa för nytt kapital. Ur den synpunkten var det bra, även om vi har många synpunkter på vissa inslag i börsen och det som är knutet till börsen och emissionsverksamheten. När det gäller företagsbeskattningen förstod jag inte riktigt vad Knut Wachtmeister menade. Frågade han vad det var för skatter vi skulle sänka för företagen när vinstandelen tenderar att gå ned i detta konjunkturläge? Vi tycker att det finns anledning att se med viss tillfredsställelse att en del av de övervinster försvinner som har uppkommit genom att vi har haft ett mycket högt ränteläge. Detta höga ränteläge har lett till att företag med mycket likvida tillgångar inte sällan haft en huvuddel av sina vinster från sin kapitalförvaltning. Detta har gett en del övervinster som det inte finns anledning att vara bekymrad för om de intäkterna skulle minska. Företag skall vara företag i första hand och inte banker. Vi blir därför inte lika bekymrade som Knut Wachtmeister om t.ex. en sänkt ränta skulle leda till att bolagens vinster i några fall går ner. Att vinstnivån har varit hög och har måst vara hög har ju samband med att räntan har varit så hög. Det har varit nödvändigt att produktiva investeringar skall få företräde framför kapitalförvaltning. Därmed har man också angivit relationerna mellan vad vinstnivåerna behöver vara vid mycket höga räntor och vad de behöver vara när räntan är lägre. Jag har tidigare redovisat att det inflationsskydd som fanns under den borgerliga regeringsperioden inte innebar något bra system. Det rev med sig gammal inflation i flera år framöver. Det är inget bra stabiliseringspolitiskt system när skattesystemet fungerar på det sättet. Jag är inte heller förvånad över att jag inte hör uppskattande ord av Knut Wachtmeister över det beslut riksdagen sedan fattade om ett höjt schablonavdrag. Det är viktigt att löntagarna får en sådan höjd schablonisering, och det är viktigt för hela skattesystemets effektivitet att man får ett ordentligt högt schablonavdrag. Dessutom har vi höjt det avdrag man kan göra för kapitalinkomster. Det har stått stilla i många år. Men jag är litet förvånad över att inte få några uppskattande ord om detta från Kjell Johansson och Stig Josefson, vilkas båda partier ändå stod bakom tanken att detta var en mycket viktig del av ett fungerande skattesystem. Det gällde att komma bort från en del av den detaljgranskning som skett i skattesystemet, och det var viktigt att kunna genomföra den schablonisering som en utredning lagt fram förslag om. Jag är glad över att detta nu kommer till stånd fr.o.m. 1986, även om man inte kan deklarera efter det nu i februari. Kjell Johansson tog upp frågor om krisprogrammet och sade något om att socialdemokraterna inte har tagit ner de offentliga utgifterna. Det är ett egendomligt konstaterande. De statliga utgifterna har verkligen granskats med lupp under dessa år. Detta har givit mycket fina resultat, som man kan se på budgetsaldona. Nu är ju budgetsaldot en effekt av två ting: utgifter och inkomster. På utgiftssidan har vi inte kunnat göra någonting åt de stora ränteutgifter som vi har till följd av tidigare upplåning, men vi har lyckats dra ner andra utgifter. Dessutom har vi haft stora inkomster, därför att ekonomin börjat fungera igen. Det är därför vi har kommit ner till den nuvarande underskottsnivån, någonting osannolikt enligt Bengt Westerbergs tidigare skrifter. Kanske hade vi själva inte heller kunnat föreställa oss att vi skulle nå så pass långt. Jag tycker det var litet magstarkt av Kjell Johansson att yvas över insatser under de borgerliga regeringarna på utbildningssidan. När det gäller kvalificerad arbetskraft — tekniker, dataingenjörer, m.m. — fick vi mycket snabbt bristsymptom när industrikonjunkturen förbättrades. En av de första reaktionerna vi fick från industrihåll, tidigt i högkonjunkturen, var att det fanns eftersatta utbildningsbehov. Vi var tvungna att göra någonting åt det. Vi har också gjort en hel del. Men situationen var inte den bästa för att klara en konjunkturuppgång. Paul Lestander säger att en devalvering är en omfördelning till exportindustrin. Det är alldeles riktigt. Då kan man fråga sig: Tycker Paul Lestander att den devalvering som genomfördes var onödig? Vad skulle receptet vara att få i gång sysselsättning i det här landet och att få svensk export i gång igen? Det var väl inte en lustig situation som man kunde avläsa när allt fler människor förlorade sitt arbete och när 140 000 industrijobb försvann från den svenska arbetsmarknaden. Det drabbade i sällsynt hög grad just glesbygderna, där en försvagning av den svenska ekonomin känns mest. Jag tycker att Paul Lestander skall fundera ett tag till på hur det förhåller sig med sysselsättning, med ränteläge och med de reallöner som vi försöker åstadkomma nu när den svenska ekonomin börjat fungera igen. Visst är det så att räntan är nedsatt, inte kapitalet. Det är just därför som det har varit nödvändigt att försöka få ned budgetunderskottet. Det är det som drivit upp räntorna. Jag vill inte påstå att vi under dessa år enbart haft hjälp av vpk när det gällt att försöka få ned budgetunderskottet och därmed räntan, vilket vi också lyckats med. Vi skall försöka få ned det ytterligare.